Herr talman! Bortsett från det sista — där jag uttalade meningen: Under inga omständigheter treskiftsgång för småbarn på daghem — kan jag betrakta fru Lantz inlägg som en komplettering till vad jag sade. Hon bara bestyrker det. Jag säger att familjerna består av förvärvsarbetande vuxna och barn, och fru Lantz bestyrker detta i siffror. Det är inga olika meningar om det. Och den tendensen går vidare. Fru Lantz har fel om hon tror att jag hör till dem som bara vill ha hemmakvinnor omkring mig. Jag har ingen sådan och har inte haft det heller, och det har aldrig varit tal om något sådant. Inte heller mitt parti vill driva utvecklingen tillbaka åt det hållet. Jag tänkte inte, herr talman, bry mig om historieskrivningen, men den blir litet konstig. Fröken Mattson talade om att man 1972 lade fram Socialdemokraktiska kvinnoförbundets familjeprogram, som sedan dess har legat till grund för de familjepolitiska besluten i riksdagen. Sanningen är väl att samma år utkom ett stort betänkande från familjerättskommittén, och det är det betänkandet som nästan punkt för punkt har legat till grund för de därefter följande besluten i riksdagen. Moderata samlingspartiet, herr Romanus, har anslutit sig till en rad krav — jag tror t.o.m. kravet på pensionsrätt för barnavårdande arbete i hemmet var med. Herr Romanus vänder upp och ned på allt. Det är ju precis tvärtom. Så långt jag kan minnas — och jag börjar bli rätt gammal — har vi drivit det kravet. Ibland, men inte oavbrutet om jag minns rätt, har vi fått hjälp av herr Romanus parti och tidvis även av andra partier — t.o.m. när det har gällt vårdnadsersättningen. Fru Mogård har rätt men är litet blygsam när hon säger att det har dröjt tills moderata samlingspartiet har anslutit sig till det kravet. Fru Mogård menar att i år har för första gången den högsta beslutande instansen, partistämman, enhälligt och klart uttalat sig för den lösningen. Men det innebär ingalunda att det är första gången den här tanken har förts fram från moderata samlingspartiet. Den första gång då den fördes fram mer utformat var just i familjepolitiska kommitténs betänkande år 1972. Jag hade personligen en reservation till det med ett utformat förslag till en vårdnadsersättning. Samtidigt fanns en skiss av en annan konstruktion, gemensam för centerpartiet och folkpartiet, som man för övrigt har ändrat väsentligt sedan dess. Det förslag jag skrev den gången är i stort sett det som alltjämt gäller för moderata samlingspartiet, så det är inte något nytt och hastigt påkommet. Men det är riktigt att först i år har partistämman fattat ett formellt och enhälligt beslut om att vi skall gå den vägen.
Herr talman! Den här historiedebatten är väl inte så oerhört värdefull, men skall historieskrivning förekomma skall den vara riktig. Det är möjligt att förslaget om vårdnadsbidrag fördes fram av moderata samlingspartiet första gången 1972. Det sade herr Carlshamre nu. Det hörde vi alla. Jag har visserligen inte varit med här så länge, men jag vet att vi voterade om detta i riksdagen i varje fall redan 1970, och då röstade moderaterna emot det förslag om vårdnadsbidrag som fördes fram av folkpartiet och centerpartiet. Således har ni varit efter på den här punkten. Det är bra att vi nu är ense om att det behövs ett sådant här stöd. Det som jag har kritiserat — det gäller både moderaterna och, i viss mån, centerpartiet — är att ni utformar ert stöd så att det missgynnar de förvärvsarbetande. Den kritiken gäller centerpartiets förslag till vårdnadsbidrag och, ännu mer, moderaternas förslag på skatteområdet. Det utesluter inte att det i era förslag finns ett inslag av vårdnadsstöd som kommer alla till del. Men era förslag får den effekten att de vrider utvecklingen tillbaka genom att missgynna förvärvsarbete. Herr Carlshamre sade att det troligen finns fler inom moderata samlingspartiet än inom folkpartiet som gillar den traditionella kvinnosynen. Det tror jag är alldeles riktigt. Han menade att det beror på att det finns fler moderater över huvud taget. Det är väldigt så fort det går att bli stor! Jag har varit med om att moderaterna har varit mindre än folkpartiet både i riksdagen och i många kommuner, och jag antar att jag får vara med om det igen. Jag vill bara stillsamt säga till herr Carlshamre: Högmod går före fall — tänk på det.
Herr talman! Det är klart. Det går ännu fortare att bli liten, herr Romanus, än att bli stor. Det vet vi båda, och det kanske vi båda kommer att få erfara mer än en gång. Jag tror att herr Romanus uppfattning att vårt förslag skulle missgynna de yrkesarbetande bygger på ett missförstånd. I dag är det så — det var bl.a. det jag ville belysa med mitt personliga exempel i slutet av anförandet — att den som har möjlighet att ha yrkesarbete och dessutom har turen att få en daghemsplats i dag gynnas med ett belopp i storleksordningen 18 000-20 000 kr. framför dem som inte har den förmånen. Om man tar halva det beloppet och ger åt dem som inte har möjlighet att förvärvsarbeta och få daghemsplats, kan det innebära att man missgynnar de yrkesarbetande? De har fortfarande 10 000 kr. mer än de andra. Jag tror att det är helt nödvändigt att en vårdnadsersättning utformas så att den bl.a. får den effekten att något utjämna den enorma bidragsklyftan mellan dem som har och dem som inte har daghemsplats. Jag förstår inte att det är möjligt att kalla det för att missgynna de yrkesarbetande.

Herr talman! Jag beklagar om jag nu bryter av mitt i den familjepolitiska debatten. Jag hade anmält mig för att tala om en annan vårdform, nämligen om sjukvård. Familjepolitiken hade vårt parti överlämnat till Gabriel Romanus. Också sjukvården tillhör statsrådet Asplings ansvarsområde, men han är tyvärr inte närvarande i kammaren just nu. Jag har heller inte hört att någon tagit upp sjukvårdsproblemen under hela den allmänpolitiska debatten. Det skulle kunna tydas så, att på det området allting står rätt till i Sverige. Och visst är det så att svensk sjukvård har byggts ut i rask takt. Den snabba tekniska och medicinska utvecklingen har ju skapat oanade möjligheter att återföra en sjuk människa till hälsa. Internationellt sett har vi i Sverige en sjukvårdsapparat som står i särklass, och vi har väl utbildad vårdpersonal, som också gör sitt yttersta. Men trots detta fungerar sjukvården dåligt för många människor. I tidningarnas insändarspalter uttrycker man dagligen sitt missnöje och ställer frågor av följande typ: Är det rimligt att jag på en akutmottagning skall behöva vänta sju timmar på att få ett elakt huggsår ihopsytt? Varför måste jag gå till en akutmottagning och vara tvungen att avstå från en hel dags förtjänst i väntan på att komma till tals med en läkare? Jag har varit på återbesök tre gånger och varje gång möter jag en ny läkare och måste på nytt rabbla mina problem. Är det vettigt? Ingen hade tid att tala med mig när jag låg på sjukhuset. Jag kände mig som ett nummer, inte som en människa. Vi måste tyvärr konstatera att insändarna har rätt — sjukvården fungerar dåligt i dag för många människor. De upplever att de har svårt att få kontakt med sjukvården. De skulle vilja känna någon doktor, som också känner dem och som de kan tala med när de eller deras barn är sjuka. I många fall blir resultatet nu att de vänder sig till sjukhusens akutmottagningar, som på det sättet blir överbelastade. Ett sätt att uppnå en avlastning på akutmottagningarna är att, som folkpartiet föreslår, stegvis införa ett husläkarsystem, som påminner om det som sedan länge tillämpas i Storbritannien. Varje person får möjlighet att registrera sig hos en allmänläkare, i första hand hos den distriktsläkare som har hand om det område där man bor. Valet av läkare skall emellertid vara fritt. En som har speciella önskemål kan alltså registrera sig hos en annan läkare, t.ex. en privatpraktiserande läkare. Jag är väl medveten om att med den läkartäthet som vi har just nu i vårt land skulle varje läkare få ett par tusen patienter. Men antalet personer per läkare kan successivt minskas när tillgången på läkare ökar. Den läkare hos vilken man är registrerad blir alltså ens ”husläkare”. Vid sjukdom kontaktar patienten ”sin” husläkare. Så gör man och har sedan länge gjort i England. Konsultation sker vid allmänläkarens mottagning eller, om detta inte är möjligt, genom hembesök av läkare. Vi anser att hembesök bör bli vanligare vid detta system än i det nuvarande. Vid en vårdcentral, dvs. ett gemensamt organ för husläkarna, upprätthålls också en telefonjour dygnet runt, så att en patient vid behov kan komma i kontakt med en läkare som också har tillgång till patientens vårdjournal. Vid behov av specialistkonsultation eller av sjukhusets resurser för undersökningar skall naturligtvis remiss utfärdas av husläkaren. Det betyder i princip att sjukhusens mottagningar inte skall vara öppna annat än för remissfall och naturligtvis för allvarliga akuta händelser. Den stora fördelen med ett sådant system är att varje människa vet vart och till vem hon skall vända sig i händelse av sjukdom. Hon vet också att hon kan komma tillbaka till samma läkare, som då känner till hennes problem. Vid jourfall t.ex. på natten kan man visserligen inte alltid räkna med att få kontakt med just sin egen läkare men ändå med en läkare på vårdcentralen, som har tillgång till ens journal. Läkarna kan å sin sida få en bättre kunskap om patienternas levnadssituation, vilket i sin tur underlättar behandlingen. Husläkaren skulle givetvis även få ansvar för efterbehandling. Hur värdefullt skulle det inte vara för barnfamiljer att föräldrar när barnen är sjuka kunde vända sig till sin husläkare, som barnen känner! Ett husläkarsystem skulle — som folkpartiet ser det — ge en ökad vårdtrygghet och bättre personlig kontakt. På längre sikt skulle det även medföra en avlastning på den tunga och kostnadskrävande slutna vården. Den får naturligtvis inte försämras genom en sådan förändring i sjukvårdsorganisationen. Sjukhusvården måste erbjuda goda specialister. Det är också nödvändigt att organisera sjukhusvården så att det finns tid för kontakt och information. Patienter skall ha rätt att få en begriplig information — om sin egen situation, om behandlingen och om de regler som tillämpas vid den vårdinrättning där de befinner sig, och de skall givetvis också ha rätt att ta del av sina egna sjukjdurnaler — även när de befinner sig hos en privatläkare. En god omvårdnad måste sätta patienten i centrum. Herr talman! Kanske är ett av de allra största och viktigaste problemen i dag hur vi skall kunna ge mänsklighet och större trygghet i vården. Folkpartiets husläkarsystem kanske är ett sätt att lösa en del av de problemen.

Herr talman! Jag skulle ha lust att säga som fransmännen: ”Revenons å nos moutons!” — Låt oss alltså återvända till familjepolitiken! Familjepolitiken har länge framstått som en huvudfråga för centern. För regeringen däremot har den hittills i stort sett varit en fråga som kommit i andra hand. Det har saknats ett långsiktigt familjepolitiskt program. Hade man haft ett sådant hade knappast den situationen i vårt land varit före i dag att tusentals barn står utanför samhällets barnomsorg, vilket innebär att de varken kan få daghemseller familjedaghemsplats. Detta är inget gott förhållande, vare sig för föräldrar eller barn. Givetvis är föräldrarna bekymrade, och frågor som gäller barnomsorgen följs i dag av dem med största uppmärksamhet. Centern har vid olika tillfällen krävt ett familjepolitiskt program. Vi har också själva lagt fram ett sådant, där vi starkt understryker att hela detta frågekomplex måste angripas på bred front och med flera parallellt löpande åtgärder. Familjen är nämligen ingen enhetlig företeelse, även om familjen som begrepp kan ges en rätt enhetlig definition. Förhållandena skiftar från den ena familjen till den andra. Problem och behov är olika, beroende på familjens sammansättning, familjemedlemmarnas ålder, föräldrarnas arbete, möjligheten — eller omöjligheten — att få hjälp i hemmet osv. De svåraste problemen möter vi i småbarnsfamiljerna, och det är också för dessa som behovet av åtgärder är störst. Vi i centern har klart insett detta. I vårt program, som lades fram i en partimotion till vårriksdagen, har vi pekat på en hel rad åtgärder som är nödvändiga för att skapa bättre villkor för barn och barnfamiljer. För att detta mål skall nås kräver vi för det första förbättrade ekonomiska villkor för barnfamiljerna, för det andra utbyggnad av samhällets barnomsorg och för det tredje anpassning av arbetslivet till barnfamiljernas situation. I fråga om det första kravet föreslår vi ett vårdnadsbidrag att utgå till alla familjer med barn under tre år och vidare att barnbidraget skall göras värdebeständigt genom indexreglering. Herr Romanus har i dag sagt att det vårdnadsbidrag som centern föreslår missgynnar de förvärvsarbetande, eftersom det är beskattat. Vi kan inte hålla med om den saken. Det vårdnadsbidrag som vi föreslår skapar valfrihet. Det ger möjlighet att välja. Det är sjukpenninggrundande. Det är ATP-grundande. Det gör det lättare att korta av arbetstiden från åtta till sex timmar för barnfamiljerna. Vårt krav nr 2, som gäller samhällets barnomsorg, är att alla barn vars föräldrar så önskar skall erbjudas plats på daghem, familjedaghem eller fritidshem. En ökad andel av kostnaderna för daghemmen bör då läggas på staten. Stödet till daghemmen bör också förbättras. Viktigt är att barnomsorgen anpassas till de lokala behoven i fråga om lokaler och öppethållande och därigenom att man arbetar med små enheter och eftersträvar flexibla lösningar. En central plats i vårt familjepolitiska program har kravet att föräldrar med barn upp till tre år ges en lagstadgad rätt till förkortning av arbetstiden till sex timmar per dag. För att samtidigt ge småbarnsföräldrarna anställningstrygghet kräver vi lagstadgad rätt till tjänstledighet för föräldrar som har barn under tre år. Här vill jag också nämna andra krav som vi ställer, t.ex. på möjligheter till deltidsarbete och flextid. Dessa krav gäller givetvis också traditionellt manliga yrken. Vidare anser vi att den sociala tryggheten måste förbättras för de deltidsarbetande, som i dag utgörs praktiskt taget helt och hållet av kvinnor. Jag vill särskilt understryka att rätten till tjänstledighet skall gälla båda föräldrarna och av dem kunna utnyttjas alternativt. Just när det gäller vårdnadsbidraget och den därmed förbundna rätten till tjänstledighet har centern ofta mött kritik. Med tanke på den reella hjälp som ett vårdnadsbidrag skulle ge småbarnsfamiljerna och den faktiska valfrihet som det skulle skapa är det emellertid i hög grad önskvärt att denna åtgärd kan vidtagas. Jag noterade med tillfredsställelse att socialministern meddelade att förslag angående föräldrautbildning nu skall komma. Det är ett krav som vi länge har haft. Det gäller ju här att få ut en rätt information till föräldrarna. Den information som kan ges genom förskola och skola är viktig, men den upplysning som ges direkt till föräldrarna är trots allt den mest betydelsefulla och den som ger resultat på längre sikt. Attityder och värderingar grundläggs på ett mycket tidigt stadium hos barnen, redan innan de kommer i kontakt med daghem och förskola. Det är i hemmet som dessa värderingar bildas, och det visar sig att de sedan ligger fast, ofta för hela livet. I dag saknas möjligheter till föräldrautbildning praktiskt taget helt och hållet, om man undantar den samlevnadsundervisning som ges i skolan. Den är givetvis viktig, men de ungdomar det här är fråga om är knappast riktigt motiverade för en undervisning om föräldraskap, om detta att fungera som förälder. Det kan man kanske inte heller begära vid deras ålder. Det verkliga intresset för föräldrakunskap kommer först när familjebildning är aktuell och när ett barn är på väg. Det är då samhällets föräldrautbildning måste sättas in. På barnomsorgsområdet har det onekligen hänt en hel del i höst. Vi har fått regeringens uppgörelse med Kommunförbundet om en snabbare och mera medveten takt i utbyggnaden av daghem och fritidshem. Man kommer inte ifrån att det hittills har gått litet sakta i kommunerna, även om detta i många fall har bottnat i ekonomiska förhållanden och begränsade, hårt ansträngda resurser. Nu får kommunerna, som centern krävt tidigare och senast vid det s.k. skattestoppet, det ekonomiska tillskott som är nödvändigt. Det är en riktig utveckling, eftersom det ju måste vara ett hela samhällets intresse att skapa trygga uppväxtförhållanden för barnen och att bistå föräldrarna i deras ofta pressade situation. Ännu bättre hade dock varit om den behövliga utbyggnaden av daghemmen hade kompletterats med det vårdnadsbidrag som centern förespråkar. Då hade väsentligt ökad valfrihet getts till småbarnsfamiljerna, och det hade blivit möjligt för dem att i varje fall inom viss ram välja mellan olika åtgärder. I detta sammanhang skulle jag vilja säga till Lisa Mattson att också vi i Centerns kvinnoförbund har lagt fram ett familjepolitiskt program. Vi gjorde det faktiskt också 1972, och om jag inte minns fel var det några veckor som skilde oss åt beroende på den bristande kapaciteten i det tryckeri som vi anlitade. Vi har alltså också länge drivit de familjepolitiska frågorna. Man kan beklaga att mycket av de riktigt tänkta förslag som lades fram av Camilla Odhnoff nu tycks ha sopats under bordet. Det åttapunktsprogram från den socialdemokratiska kongressen som sammanfattar de familjepolitiska målsättningarna gör visserligen en vacker uppräkning, men formuleringarna är vaga. När dessa åtgärder blir verklighet är ovisst. Vad som i dag sker är en ensidig satsning på daghemmen, och i det sammanhanget skulle jag kort vilja nämna två viktiga saker som icke får åsidosättas vid den kommande utbyggnaden. Kravet på kvalitetsförbättring av barnomsorgen måste tillgodoses. Det gäller här inte bara att öka antalet tillgängliga platser utan också att nå förbättrad kvalitet på den omsorg som ges. Vidare måste utbildningsfrågorna lösas. Det har hittills talats mycket om den saken men litet har blivit gjort. Nu verkar det som om också här någonting skulle hända, och jag hoppas att så verkligen blir fallet. Kvinnornas ökade yrkesarbete utanför hemmet har varit en av de faktorer som starkt ökat kravet på samhällets barnomsorg. Omfattningen av kvinnors förvärvsarbete — och det gäller då inte minst förvärvsarbete på halvtid — har ökat starkt. Enligt den rapport som Sverige iordningställde till kvinnokonferensen i Mexico har ”antalet sysselsatta kvinnor ökat med ca 300 000 från 1965 till 1974, medan antalet sysselsatta män under samma tid minskat med ca 30 000. Det betyder i praktiken att den ekonomiska tillväxt som ägt rum under perioden knappast skulle ha varit möjlig, om inte kvinnornas förvärvsarbete ökat.” Framför allt småbarnsmödrarnas förvärvsarbete har ökat, vilket innebär att antalet sysselsatta kvinnor når toppsiffror i åldrarna 20-34 år. Under den tid som den här nämnda rapporten gäller har vissa inbrytningar gjorts av kvinnor i manligt dominerade yrken, men ännu så länge är dessa inbrytningar små. Kvinnorna finns huvudsakligen i ca 25 av de över 300 yrken som finns redovisade på arbetsmarknaden, medan männen är spridda över hela fältet av yrken. Inom dessa 25 yrken visar kvinnorna därtill en benägenhet att samlas i elva yrken, vilka praktiskt taget alla är lågt värderade och lågt betalda. Mer än 50 000 kvinnor arbetade 1974 i vart och ett av dessa elva yrken där topparna utgörs av hälsooch sjukvårdsarbete, husligt arbete, hemsamariter, barnskötare och kökspersonal samt s.k. annat kontorsarbete, dvs. annat än bokföring, kassaarbete, stenografi och maskinskrivning. I vartdera av dessa tre yrkesområden arbetade över 200 000 kvinnor. I de elva yrkena fanns 1,3 miljoner kvinnor och 46 500 män, dvs. 75 96 kvinnor och 25 96 män. Det betyder med andra ord att 81 96 av alla sysselsatta kvinnor återfanns inom denna snäva ram. En sådan begränsning av det kvinnliga yrkesvalet leder inte bara till en koncentration av kvinnorna i vissa låglöneyrken utan gör också kvinnorna mera utsatta för konjunkturväxlingar än män. Fortfarande lever den uppfattningen kvar i alltför stor utsträckning att kvinnor är ett slags reservarbetskraft. Även andra fördomar mot kvinnor finns i arbetslivet, hos både arbetsgivare och arbetstagare — och hos både män och kvinnor. Kvinnor har, sägs det i kvinnoårsrapporten, som jag citerade tidigare, ”en lösare anknytning” till arbetsmarknaden än män. Detta leder i sin tur till högre arbetslöshet bland kvinnor, ett förhållande som visat sig denna höst när ändrade konjunkturer börjat göra sig märkbara i vårt land. Antalet arbetslösa kvinnor utgjorde i september i år 47 000 mot 45 000 i september 1974, medan antalet arbetslösa män uppgick till 29 000 i år mot 38 000 i fjol. Andelen arbetslösa kvinnor av samtliga arbetslösa är så hög som 61,8 96 i år mot 54,2 96 i fjol. Motsvarande siffror för män är i år 38,2 946 och i fjol 45,8 96. Ungdomssiffrorna, dvs. arbetslösa under 25 år, ligger i faktiska tal vid 38 000 eller utgör 50 96 av alla arbetslösa. Många samverkande faktorer skulle kunna nämnas, men de viktigaste bottnar i ett kvardröjande könsrollsmönster som i dag är förlegat. Av vidtagna åtgärder har det s.k. jämställdhetsbidraget till arbetsgivare inte fått den avsedda effekten. Denna s.k. femkrona per timme och anställd till arbetsgivare som anställer och utbildar kvinnor i typiska mansyrken eller vice versa har helt enkelt slagit slint. Ytterst få personer är i dag anställda på dessa villkor, enligt uppgift totalt endast 155 personer, varav 150 kvinnor och fem män. Ser man på det stimulanspaket som regeringen lagt fram i höst finner man att där föreslås vissa åtgärder för att motverka kvinnooch ungdomsarbetslösheten. Jag skulle här främst vilja nämna de höjda utbildningsbidragen inom arbetsmarknadsutbildningen. Lika stort grundbidrag kommer att utgå till både gift och ogift. Därtill slopas prövningen av grundbidraget gentemot makes inkomst. Inte minst detta sista är en välkommen åtgärd. Man kan dock konstatera att de flesta övriga åtgärderna direkt siktar in sig på ungdomen och att intresset för att motverka den kvinnliga arbetslösheten och direkt hjälpa kvinnorna genom konjunktursvackan icke varit så stort. Man skulle här vilja efterlysa åtgärder som kan bidra exempelvis till att eliminera de skillnader i fråga om kvinnors sysselsättning, förvärvsintensitet och arbetslöshet som förekommer såväl mellan olika regioner som inom en och samma region. Med andra ord: Det gäller här lokalisering av verksamhet som i lika grad kan dra till sig kvinnlig som manlig arbetskraft. Men, herr talman, åtgärder av det slaget har vi hittills inte sett så mycket av.
Herr talman! Jag skail bara i all korthet förklara varför vi anser att centerpartiets förslag om vårdnadsbidrag är utformat så att det missgynnar de förvärvsarbetande, eftersom det är beskattat. Fru Fredgardh tog ju upp den saken. En familj med hemmavarande förälder får behålla ungefär 400 i månaden av det här vårdnadsbidraget. Om däremot båda föräldrarna är heltidsarbetande och har normal inkomst får man inte behålla mer än ungefär 200 kr. med nuvarande marginalskatt. Det är bakgrunden. Är det dessutom så att den förvärvsarbetande familjen har två barn i den här åldern har man antagligen högre kostnader, men man får inget högre bidrag. Det är ytterligare ett missgynnande av de förvärvsarbetande.
Herr talman! Fru Fredgardh sade i sin inledning att centern kräver att alla barn med förvärvsarbetande mödrar skall ha daghemsplats. Det var något nytt. Jag kan konstatera att det tycks råda dålig samstämmighet i centern på kommunplanet och på riksplanet i så fall, för på den linjen har man åtminstone inte gått i min hemkommun. Men jag skulle vilja ställa en fråga med anledning av att man nu kräver — vilket är bra — att alla barn vilkas mödrar förvärvsarbetar skall ha daghemsplats. När skall de få det? Det är en kort och rak fråga. Sedan skulle jag vilja slå fast att införande av vårdnadsbidrag är ett sätt att konservera kvinnans situation och ett sätt att hämma hennes frigörelsekamp och hennes utveckling. När man kräver vårdnadsbidrag, som borgarna gör, vrider man samtidigt klockan tillbaka. Och jag tror att det ligger en ideologisk motivering i botten. Jag tror helt enkelt att man fortfarande tycker att kvinnan bör vara hemma. Detta mitt intryck förstärks genom att man från borgerligt håll i de konkreta diskussionerna om barnomsorg på kommunplanet kan medge en viss utbyggnad av barnomsorgen — det gör man för syns skull kanske — men helst vill ha barnomsorgen ordnad i familjedaghem och inte i institution, som måste vara det rätta socialt sett.
Herr talman! Om man citerar skall man åtminstone citera rätt, fru Lantz. Jag sade att alla föräldrar som så önskar skall erbjudas plats på daghem för sina barn. Det är ju en väsentlig skillnad. Här ligger något av den valfrihet som vi säger att föräldrarna skall ha. Vad sedan gäller detta att vårdnadsbidrag anses vara konserverande för kvinnorollen vill jag säga att den saken måste tacklas på annat sätt. Här gäller det ett arbete som måste fortgå jämsides i samhället, och då beror det inte minst på oss själva att vi ger information i dessa frågor, att vi bildar opinion och, framför allt, att vi uppfostrar våra barn rätt. Som jag nämnde är det i hemmet som attityderna grundläggs, och det sker på ett mycket tidigt stadium. Jag skulle kunna ta exempel på hur man hos barn i treårsåldern har funnit fast utbildade värderingar och attityder. Därför menar vi att det är oerhört viktigt att tidigt sätta in en riktig fostran — och då måste man börja med föräldrarna! Slutligen, herr Romanus, anser vi att det värdefulla med ett vårdnadsbidrag är att det gör det lättare att korta av arbetstiden från åtta till sex timmar per dag. Jag kan också upplysa om att vi arbetar vidare med vårdnadsbidragets konstruktion. Vi har en arbetsgrupp som sysslar med den uppgiften, och vi hoppas att ganska snart kunna presentera en konstruktion på ett vårdbidrag som är sådant att ingen skall kunna säga att det missgynnar de förvärvsarbetande.
Herr talman! Jag ber om ursäkt, fru Fredgardh, om jag citerade fel. Men jag tror inte att skillnaden var så stor. Jag sade att alla som arbetar skall ha daghemsplats för sina barn, och fru Fredgardh säger att alla som så önskar skall få daghemsplats. Alla företagna utredningar, undersökningar och opinionsmätningar visar att de förvärvsarbetande kvinnorna vill ha daghemsplatser. Det vittnar också de mycket långa köerna om. Här i Stockholm har vi i dag en kö på närmare 7 000 barn för vilka man önskar plats på daghem. Och i min hemkommun är det ungefär 2000 barn som köar. Jag tror därför inte att det som jag sade när jag avsåg att citera var så felaktigt i sak.
Herr talman! Det var glädjande, och jag tar fasta på det, att man arbetar med att göra om konstruktionen när det gäller centerpartiets förslag till vårdnadsbidrag. Då kan det hända att vi kommer varandra närmare. Men efter vad fru Fredgardh sade senast kvarstår att i dagens läge och med de förslag som hittills är framförda, blir det sämre utbyte för de förvärvsarbetande enligt centerns förslag, medan det enligt folkpartiets förslag blir samma utbyte oavsett hur föräldrarna använder pengarna. Och det är det som vi anser vara det bästa sättet att befrämja valfriheten, alltså att familjen själv får avgöra hur man skall använda pengarna och det ändå blir samma utbyte.
Herr talman! Jag vill bara säga till fru Lantz att det är klart att vi har enorma köer på daghemmen i dag. Det märker jag inte minst i min egen hemkommun, där tillgången på daghem långtifrån svarar mot efterfrågan. Men när samhället inte har något annat att erbjuda, vad skall de förvärvsarbetande göra då? I dag finns ju inte den valfrihet som vi verkligen vill ge föräldrarna!

Herr talman! Jag kommer nu att till viss del bryta den debatt som gäller barnomsorgen och ta upp en annan fråga. Ungdomen har under de senaste lågkonjunkturerna drabbats väldigt hårt. Detta gäller framför allt åldersgrupperna 16-24 år, där arbetslösheten varit så stor att var tredje arbetslös i den totala arbetskraften varit under 25 år. Dessvärre är inte läget bättre under högkonjunktur. Det är det som gör problemet med ungdomsarbetslösheten litet speciellt och också mera bekymmersamt. Om vi ser oss omkring i dag skall vi finna att tendensen även nu ger anledning till oro. Ca 25 000 ungdomar under 25 år är utan arbete. Det är fortfarande så att var tredje arbetslös är en ung person, och detta trots att allt fler människor kommit ut på arbetsmarknaden och blivit sysselsatta. Det leder oss till slutsatsen att dagens situation och framtidens kommer att ställa allt högre krav på samhället när det gäller att bereda sysselsättning åt de grupper som skall träda ut på arbetsmarknaden. Dagens ungdom har givits möjlighet till en allt längre skolutbildning, och bara detta kommer att ställa mycket stora krav på samhällets arbetsmarknadspolitik, inte minst på grund av att det privata näringslivet visat sig vara oförmöget att motsvara ungdomens förväntningar. För mig är det en självklarhet att man måste sätta in även frågan om ungdomarnas sysselsättning i ett större sammanhang, nämligen den övergripande frågan om näringspolitiken. Skall vi på lång sikt kunna lösa ungdomens problem kräver det åtgärder på en rad områden. Redan i dag förekommer en långsiktig planering av stora delar av vår ekonomi. Men dessa insatser för en planmässig hushållning i demokratiska former är till viss del otillräckliga och inte samordnade. Stora delar av det ekonomiska livet är fortfarande undandragna de demokratiska beslutsformerna. Det privata ägandets maktutövning stänger i realiteten ute folkflertalet från inflytande, som de har en självklar rätt till. En demokratisk och en planmässig hushållning — vad innebär då det? Framför allt innebär det att det är de folkvalda, dvs. de representanter som den enskilde individen valt, som skall ange riktlinjerna för besluten, som i sista hand skall fattas av självständiga företag, organisationer och enskilda. Det är just detta som man från moderathåll hela dagen i går betecknade som centralstyrning. Det kan inte vara fråga om en centralstyrning. Det är fråga om människornas möjligheter att få ett inflytande på livsavgörande frågor för dem som löntagare. Moderaterna klagar ofta över centralstyrning. I de stora företagen i Sverige och framför allt utomlands bedrivs i dag en planerad hushållning, vilket i praktiken binder resurser för lång tid och ofta påverkar samhällets utformning på en rad områden. Att observera är att denna planering varken är demokratisk eller planmässig; däremot är den centralstyrd, t.o.m. i den meningen att besluten fattas i beslutscentra i andra länder. Hör man inga klagovisor från moderaterna här? Nej. Man behöver bara titta på de stora multinationella företagen och på de svenska företagen. Detta borde säga oss att vi måste ha en övergripande planering från samhällets sida för att i framtiden klara sysselsättningen. Vad är det moderaterna kallar centralstyrning, och vad är det egentligen som socialdemokratin kräver? Jag skulle kunna nöja mig med att citera partiprogrammet där det står: ”socialdemokratin vill ersätta den nuvarande maktkoncentrationen med en ordning där varje människa har rätt att som medborgare, löntagare och konsument bestämma över produktionens inriktning och fördelning”. — Det är nämligen dessa grupper det gäller. Vad ställer då moderaterna upp för mål för att klara ungdomens sysselsättning? Jo, de tycker att allt är bra som det är. Jag skall citera vad moderatledaren Gösta Bohman sade i ett tal i Konserthuset den 18 augusti 1975 — i år alltså, man får gärna det intrycket att det skulle röra sig om 1875 eller så. Han sade om socialdemokratin: ”Det decentraliserade beslutsfattandet skall ersättas med avgöranden på hög central nivå.” Vilken hög central nivå? Vad som krävs och vad som understryks av den socialdemokratiska ungdomen är ju att kommunerna genom sina förtroendevalda skall upprätta särskilda beredskapsplaner för att möta ungdomsarbetslösheten. Man måste göra en kartläggning och översyn av hur kommunerna ser på ungdomsarbetslösheten och om de har några förslag till åtgärder. Kommunerna har här ett självklart ansvar, och den socialdemokratiska ungdomen håller också på med att göra en sådan översyn genom att fråga kommunerna vilken beredskap de har för att möta ungdomsarbetslösheten.

Vad har marknadskrafterna skapat för valfrihet i arbetslivet? Fråga en norrlänning som har tvingats flytta till Mellansverige! Vad har de tillgodosett för önskemål och behov på arbetsplatserna? Gå ut och fråga arbetarna! Är det för lång väg till dem, går det bra att fråga ledamöterna i arbetsmiljöutredningen. Och framför allt — fråga de 25 000 arbetslösa ungdomar som vi har i dag hur mycket de förlitar sig på arbetsmarknadskrafterna!

Han sade att regeringen borde lyssna på SSU. Visst kommer den att göra det. Jag är övertygad om att den kommer att göra det. Men jag skulle bli livrädd om den lyssnade med hjälp av Gunnar Heléns tolkning av vad vi egentligen avser. Folkpartiet har missat hela grundpoängen i det krav på sysselsättningsgaranti som SSU ställt upp. Det räcker inte att med ord slå fast en garanti. Det är självklart innehållet, det är de konkreta förslagen bakom orden som ger oss handlingsmöjlighet. Därför måste man sätta frågan om ungdomsarbetslösheten i samma planmässiga resonemang som ligger till grund för den övriga näringspolitiken — detta som Gösta Bohman kallar för centralstyrning. Man måste ställa sig en del frågor om varför unga människor i dag är arbetslösa. Det beror naturligtvis på att vi har en ganska sned arbetsmarknad. Vi måste gå vidare och aktivt skapa sysselsättningstillfällen på områden där det finns möjligheter att göra så. Men framför allt slår arbetslösheten hårdast bland de unga och framför allt mot de unga kvinnorna. Fru Fredgardh talade om studiebidrag som en möjlig och praktisk väg att lösa problemet på. Hon sade att då kan man få ut ungdomarna på arbetsmarknaden eller skaffa dem utbildning. Det är inte där problemet ligger utan i att hitta de människor som är arbetslösa, de unga kvinnor som i dag inte har något arbete. Där måste man sätta in resurserna. Det är kanske därför som sysselsättningsutredningen prioriterat frågan om ungdomsarbetslösheten. Man måste gå in på de konkreta frågorna. Hur får vi tag i ungdomarna? Svaret är endast ett: Det beror helt och hållet på vilka resurser vi själva är beredda att satsa, personellt och ekonomiskt. Det är vårt avgörande, det ligger i våra händer. Var finns då jobben? I dag finns 90 96 av alla kvinnor inom 25 yrken. Därför måste man gå parvis med åtgärderna. Vi måste alltså förändra tankesätt som grundar sig på en uppdelning av kvinnliga och manliga jobb. Det är svårt att få ut ungdomen och framför allt flickorna till industrijobb. Beror det på dem eller kan det tänkas bero på någonting annat? Talmannens klubba föll nu i bordet som tecken på att jag hållit på för länge med mitt anförande. Därför vill jag bara uppmana er som ställer krav att tala om att det också kommer att kosta pengar.

Fru talman! Nyligen har vi här i kammaren haft en lång och intensiv debatt om barnomsorgen. Jag skall flytta mig till andra ändan av livet och tala litet om vården av våra gamla. Den vården kommer som vi alla vet att bli mycket resurskrävande för kommuner och landsting i framtiden. Antalet personer över 65 år ökar med 60 96 till 1990, medan de aktiva åldersgrupperna, de som skall klara vården ekonomiskt och personellt, kommer att minska med 10 96. Vården av de äldre sköts av primärkommuner och landsting. Men statsmakterna har stort inflytande. Jag kan nämna att det finns ett 40-tal olika statsbidrag som inverkar styrande på kommuners och landstings verksamhet. Inte mindre än 18 olika s.k. expertråd, nämnder och fackorgan finns underställda socialstyrelsen. Allt detta gör att väldigt många av de beslut som fattas i kommuner och landsting blir överprövade i olika statliga organ. Till detta kommer att regeringen då och då lägger på den kommunala offentliga sektorn arbetsgivaravgifter för miljardbelopp, samtidigt som den går in med direkta bidrag för att kompensera kommuner och landsting för deras kostnader. Bidragen räcker dock inte, och därför får kommuner och landsting betala avgifter till staten med så stora belopp att det försvårar deras primära uppgift att ta hand om de gamla. Även den av statsmakterna mer eller mindre påtvingade kommunala satsningen på barndaghem försvårar självklart satsningen på åldringsvården. Men barntillsyn kan lättare och billigare ordnas på andra sätt, vilket man inte kan med åldringsvården. Dessutom är behovet av platser i åldringsvård faktiskt större än behovet av barndaghemsplatser. Den avgift på 1 26 som skall finansiera barndaghemmen får kommuner och landsting betala. Det betyder ungefär 200 heltidsanställda i Örebro stad och landstinget i mitt hemlän. 200 helårsanställda bara i avgifter! De människorna skulle ha behövts för att klara åldringsvården. Detta är en dålig politik som försvårar långtidsplaneringen. Den binder kommuner och landsting vid osäkra statsbidrag. Staten har ett övergripande ansvar även för detaljplaneringen av vårdinrättningarna. Till detta kommer att ålderdomshem av någon för mig outgrundlig anledning har buntats ihop med banker, parkeringshus och bensinstationer såsom oprioriterade byggnader. De är alltså utsatta för särskild reglering. Allt detta har sannerligen inte underlättat för kommuner och landsting att klara sina angelägna vårduppgifter. Vårdpolitiken kan alltså med fördel diskuteras även i riksdagen, fru talman. Långtidsvård och åldringsvård är stora och kostsamma framtidsfrågor. Varje dag ligger 105 000 patienter på sjukhus. Hälften av dem är över 70 år. En tiondel av befolkningen upptar hälften av sjukhusplatserna. Många av dessa gamla är långvårdsfall, som ligger på sjukhus därför att det inte finns långvårdsplatser. 10 000 personer står i kö för en plats inom långvården. Satsningarna på daghem och 30-timmarsvecka kommer att bli käppar i hjulet när det gäller att klara vår åldringspolitik. Om man med gamla menar 67-åringar och äldre, vet vi att denna grupp ökar med 200 000 till 1985. En sänkning av arbetstiden under denna tid från 40 till 30 timmar i veckan, som det socialdemokratiska kvinnoförbundet vill, skulle få katastrofala följder för sjukvård och åldringsvård. Vi friska får inte roffa åt oss fördelar på gamlas och sjukas bekostnad. Tala om jämlikhet! Vården av våra gamla kommer att kräva ett radikalt nytänkande av huvudmännen och statsmakterna om vi skall klara denna uppgift i framtiden. En rundvandring som jag företagit på många ålderdomshem och sjukhem i mitt län, Örebro län, har gjort mig ytterst tveksam om samhällets satsning på denna sektor sker på ett riktigt sätt. Personalen gör vad den kan. Det är ett tungt och slitsamt jobb, som inte alla orkar med. Personalen är underbar, sade en gammal dam till mig vid ett besök, men de hinner bara göra det viktigaste. Åldringsvård är roligt, sade en sköterska till mig, men vi är underbemannade. Tänk, tillade hon, om vi vore så många att vi kunde hjälpa de gamla att skriva ett brev, spela ett spel med dem eller gå ut på promenad med dem en vacker dag. Dessa ord avslöjar svåra brister i den nödvändiga personliga omvårdnaden. I sin bok Tankar om mitt Sverige skriver Gösta Bohman om åldringsoch långtidsvården. Han gör det mot bakgrunden av att Östernäs ålderdomshem på Rådmansö i Stockholms skärgård då hotats med nedläggning av det starka samhället. Centralbyråkraterna hade sagt att hemmet var för litet, hade för låg standard och låg för isolerat. Efter starka protester från pensionärerna själva, från ortsborna och de borgerliga partierna skrinlades nedläggningen. Kontakten mellan de gamla och deras anhöriga var mycket god på Östernäs ålderdomshem. Gösta Bohman skriver så här i sin bok: ”På hur många ställen i Sverige är det på det sättet?” — alltså god kontakt. ”På alltför få håll skulle jag tro. Därom vittnar de många brev jag får. Genomgående klagar brevskrivarna över brister på personlig omvårdnad.

Socialdemokraten Anders Leijon har sagt ”att den stora satsningen på den offentliga sektorn inte löser svenska folkets problem”. Jag hoppas Olof Palme lyssnade då. En annan socialdemokrat, Lennart Olsen, har i LO:s tidning Fackföreningsrörelsen skrivit: Jag tror att en av de största riskerna vi möter med vårdsamhällets utbyggnad är att människornas personliga ansvar för de vårdbehövande försvagas. Vad dessa grupper behöver är inte främst mer pengar, de behöver ett engagemang, slutar han. Ja, fru talman, det är just detta som vi moderater är så utomordentligt angelägna om. Men vad händer i stället på det här området? Låt oss gå tillbaka till Östernäs ålderdomshem. För en tid sedan meddelade länsstyrelsens sociala enhet att hemmet skulle läggas ned. Det har alltså ett för isolerat läge, som det heter. Men man tar ingen hänsyn till att det gäller gamla människor som vuxit upp i skärgården och som vant sig vid miljön, människor som trivs där och vill bo kvar där. De gamla på Östernäs i skärgården passar tydligen inte in i byråkraternas mönster. De gamla skall till Norrtälje, där får de rationellare vård. Men, fru talman, det var ju inte fråga om pengar i första hand, som Lennart Olsen skrev, utan om större medmänsklighet. Nu är hemmet nedlagt. Jag har varit i kontakt med ön i dag och de gamla är mot sin vilja flyttade till Norrtälje. De flesta protesterade. Det är den centraldirigeringen, fröken Barbro Engman, som vi vänder oss mot. Att flytta gamla människor mot deras vilja från en kär och hemvan miljö till något nytt i främmande miljö kan tydligen centrala myndigheter göra. Men flytta narkomaner och alkoholister mot deras vilja till en vårdanstalt för livsnödvändig vård det går tydligen inte. Om vi av ekonomiska skäl skall tvingas till så här rationella men kallt opersonliga åtgärder inom vårdsektorn är det dags att tänka om. Industriproduktion är också en fråga om människor, sade Olof Palme i debatten i går. Ja, och vårdproduktion är ännu mera en fråga om människor. Jag vill fråga: Utnyttjar vi våra vårdresurser på riktigt sätt? Jag svarar obetingat nej på den frågan.

——-— Vore det inte enbart glädjande om ambitiösa och ansvarskännande personer med nödvändig kompetens gjorde en ökad insats på denna sektor. Sätt gärna in en hård offentlig kontroll men ge privathemmen en chans.” Ja, fru talman, det är verkligt progressiva tankar som helt stämmer med dem vi har inom moderata samlingspartiet. Det finns människor —- säkert många människor — med stora kunskaper på vårdområdet, med nya ideer, med en brinnande idealitet och med en hög ambitionsnivå. Men både det socialdemokratiska partiet och socialstyrelsen förmår inte ge dessa en chans att pröva vad de kan.

Skriften är verkligen negativ mot hemvård och reser upp verkligt svåra problem. Men man kan fråga sig om det är svårare för en gammal att flytta hem till syskonbarnen än att tvångsförflyttas till en främmande ort. Från moderat håll har vi på landstingsplanet runt om i landet förordat en hårdare satsning på just hemsjukvården, som ger möjlighet till en mera personlig omvårdnad. Men om vi skall lyckas i sådana strävanden måste vi ha de centrala myndigheterna med oss och inte mot oss. Till sist, fru talman: De flesta äldre och gamla är trots allt inte vårdfall, och för dem är den allmänna samhällsutvecklingen av största betydelse. Jag tänker inte i första hand på säkerheten i hemmet och på gatorna, som de har rätt att kräva och som är en stor fråga, eller på den skattefria folkpensionen även vid smärre sidoinkomster, som också är en stor fråga för de gamla. Nej, jag tänker på samhällets omvandling till en demokratisk socialism, som Olof Palme talade om i går, en demokratisk socialism som inte existerar på någon plats på jorden. Vi vet alla att gamla människor ofta har svårt att acceptera ens de normala förändringar som på ett naturligt sätt växer fram i ett samhälle. Kommunismen, som bygger sin ideologi på en snabb ekonomisk revolution, skulle bli förödande för alla gamla människors trivsel. Därför är kommunismen en brutal politik inte minst för alla äldre. Men även Olof Palmes socialism bygger på så snabba och radikala samhällsförändringar att en och en halv miljon gamla människor skulle känna sig stå vid sidan av sitt eget samhälle. Fru talman! Utvecklingen får icke gå fortare i samhället än att vi har den äldre generationen med oss. De gamla skall trivas och känna igen sitt samhälle.

Fru talman! Det har talats en hel del om pensionärer här i kammaren både i går och i dag, både i förbigående och mer ingående. Man har talat om åtgärder för att pensionärerna skall kunna bibehålla sin levnadsstandard och man har diskuterat vårdbehovet. Herr Ringaby har just vältaligt skildrat de gamlas vårdproblem i isoleringsbygd. Naturligtvis kommer den problematiken att finnas kvar, och vi får inte glömma bort den. Men i framtiden kommer vid sidan om de vårdbehövande gamla att finnas en annan grupp pensionärer, som vi måste se på med andra ögon och från andra utgångspunkter. 1974 hade vi 1,2 miljoner människor här i landet över 64 år. År 2000 beräknas antalet i samma ålder vara uppe i 1,35 miljoner människor. Till detta skall läggas att pensionsåldern nästa år sänks till 65 år, vilket kommer att innebära en kraftig ökning av antalet pensionärer. Dessa människor är individer. Bakom de statistiska uppgifterna om antalet människor döljer sig en stor grupp, som kanske är mera splittrad och består av mer särpräglade individer än yngre årsgrupper. Vi har ju här att göra med människor, som levt en stor del av sitt liv och formats av olika yrken och upplevelser. Med nödvändighet sätter förändringar på arbetsmarknaden och omvälvningar i samhällsmönstret sin prägel på oss, en prägel som helt naturligt följer oss in i pensionsåldern. En speciell sak är här av intresse, nämligen kvinnornas deltagande i arbete utom hemmet. Mer än 50 ?6 av kvinnor i aktiv ålder är i dag yrkesverksamma. På grund av att kvinnan har högre medellivslängd än mannen är antalet kvinnor bland pensionärerna större än antalet män. Antalet yrkesarbetande kvinnor, som går i pension, kan väntas stadigt stiga och inom en relativt kort framtid dominera gruppen kvinnliga pensionärer och utgöra betydligt mer än en fjärdedel av samtliga pensionerade. År 2000 kommer vi att ha mer än en halv miljon kvinnor som tidigare varit yrkesverksamma utom hemmet. Det förhållandet att det blir så många kvinnor som går från ett aktivt utåtriktat yrkesliv in i pensionsåldern kommer givetvis att få betydelse. Allteftersom deras antal ökar kommer det att bli nödvändigt att ta itu med vissa förhållanden, som visserligen redan finns men som kommer att accentueras av det stora antalet tidigare yrkesverksamma kvinnor. Det gäller ju för både manliga och kvinnliga pensionärer att ha rätt att leva ett meningsfyllt liv. Med sänkningen av pensionsåldern och den medicinska forskningens framsteg bör man kunna se fram emot 15-20 år, kanske mer, som vital pensionär. Det gäller då att diskutera den tiden med utgångspunkt i att det gäller individer, individer med skiftande önskemål om sysselsättning och stimulans. Det gäller att komma bort från varje form av schablontänkande även beträffande de kvinnliga pensionärerna. Man utgår nämligen i många fall från att de har lättare än männen att anpassa sig till pensionärens liv. Det skulle ligga närmast till för dem att ägna hela sin tid åt att sköta sina hem. Under de senaste åren har en debatt kommit i gång om pensionärernas livssituation. Vi kommer att möta kravet på valfrihet också från pensionärerna, valfrihet vad gäller boendeform och sysselsättning. Detta är ett stort problemkomplex, men vi kan inte skjuta det på framtiden längre. Nästa år kommer tre årgångar människor att gå i pension, den 1 juli då stadgandet om sänkningen av pensionsåldern träder i kraft. Att verkligen ta itu med pensionärernas problem kommer att medföra stora kostnader. Men en sak är säker: ju förr man gör det, desto bättre kan man ta i anspråk de möjligheter vi redan har. Jag syftar på de frivilliga organisationerna. Vi har två riksorganisationer, Pensionärernas riksorganisation och Sveriges folkpensionärers riksförbund. Den kontaktverksamhet för pensionärer som kan ombesörjas av dessa båda organisationer bör naturligtvis på allt sätt understödjas. De har redan nu kommunala bidrag, och det är naturligtvis riktigt att dessa föreningar håller sig partipolitiskt neutrala. Men räcker den verksamhet som kan ombesörjas av dessa organisationer? Det är en fråga som borde bli föremål för en ingående utredning. Jag vet att en enmansutredning är tillsatt, men jag har inte fått i min hand något resultat av den ännu. När det gäller att undersöka vad man kan göra för pensionärerna i den aktiva åldern i framtiden tror jag det är viktigt att inte låsa sig. Man skall kunna låta fantasin spela och söka nya vägar. Man bör försöka samordna pensionärernas möjligheter till aktivitet med annan verksamhet i samhället, t.ex. med ungdomspolitiken. Man kan t.ex. tänka sig att försöka ordna en aktivering av pensionärerna genom att dessa kunde ta hand om barn efter skolans slut. Man kan också tänka sig en aktivering av pensionärer som fortfarande är vitala, genom att de kan få hjälpa andra pensionärer som inte längre är så vitala: genom hembesök, i studiecirklar, över huvud taget genom en vidgad verksamhet. Men i allt detta bör man ha två riktlinjer klara: de vitala pensionärerna vill ha medbestämmanderätt över sin egen situation, och de vill känna att samhället behöver dem.

Fru talman! Jag ville säga några ord om den motion som behandlas i kulturutskottets betänkande.

Men det borde enligt min mening ha varit en möjlig väg till ytterligare belysning av de frågeställningar det här gäller att överlämna motionen till den inom utbildningsdepartementet tillsatta rådgivande barnkulturgruppen. Frågan om våldsinslag i TV-program för barn och språket i barnprogrammen är av sådan räckvidd att det finns all anledning att noggrant pröva verkningarna av dessa program, och att i väntan på denna prövning vara mycket återhållsam med program av det slaget. Vi säger i motionen att kunskaperna om hur radio/TV och massmedierna över huvud taget påverkar barn är bristfälliga, något som understryker behovet av ytterligare forskning, och jag har vid flera tillfällen tagit upp den frågan med företrädare för utbildningsdepartementet och begärt en mera omfattande forskning på detta område. Det finns all an ledning att återkomma i det ärendet. Man vet dock redan nu att all erfarenhet tyder på att våld och brutalitet har en negativ effekt på barn och medverkar till att ge en snedvriden bild av förhållandena i omvärlden. Barn som ser många våldsfilmer blir aggressivare än andra i sitt uppträdande. Filminstitutets forskningsgrupp säger också att gjorda undersökningar visar att en film otvivelaktigt kan medföra förskjutningar i individernas attityder och värderingar. Och enligt t.ex. sociologen Kerstin Elmhorn är TV det effektivaste medlet av alla massmedia när det gäller påverkan. Det finns därför särskild anledning att uppmärksamma de långsiktiga idealoch moralbildande effekterna av de våldsinslag och impulser till stillöshet, alkoholbruk och liknande som TV och andra massmedia förmedlar. Vi har i motionen också påpekat behovet av positiva program, som har en uppbyggande effekt och som speglar aktuella sociala problem. Vi anser också att det finns behov av ett ökat utrymme för kristet orienterande barnprogram. Utskottet säger nu i sitt betänkande att de farhågor som motionen gett uttryck åt delas av många. Jag tycker det är ett riktigt konstaterande. På den punkten är vi ense. Utskottet säger sig också ha inhämtat att frågan om våldsinslag i programmen kommer att behandlas i det arbete med sikte på förhållandena efter att det nuvarande radioavtalet löpt ut som bedrivs inom radioutredningen, och under hänvisning till det förhållandet avstyrker utskottet motionen. Jag noterar givetvis med tillfredsställelse att de här frågorna kommer att behandlas i det arbete som bedrivs inom radioutredningen. Jag kan dock inte underlåta att beklaga att utskottet inte funnit det lämpligt att överlämna motionen till barnkulturgruppen. Jag är övertygad om att dessa frågor skulle ha fått ytterligare belysning om den gruppen hade fått tillfälle att studera dem och yttra sig om dem. Men i hopp om ett positivt resultat av radioutredningens arbete med frågorna ställer jag för dagen inte något särskilt yrkande.

Fru talman! Herr Westberg i Ljusdal har tagit upp ett viktigt problem. Det kan jag hålla med om, men jag tror inte att herr Westberg har läst det enhälliga utskottsbetänkandet ordentligt.

Inom radioutredningen är naturligtvis detta problem aktuellt. Radioutredningen kommer nästa sommar med ett förslag till nytt avtal. Om herr Westberg inte blir nöjd då, får han väl återkomma i vanlig ordning. När det så gäller yrkandet att vi skulle överlämna den här motionen till barnkulturgruppen kan jag säga följande: Barnkulturgruppen kan na = Nr 13 turligtvis inte göra mer än regering eller riksdag gör. Den kan inte heller ingripa uppifrån, nedifrån eller från sidan — eller hur vi nu skall uttrycka det — i gällande avtal.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

Fru talman! Jag har visst läst utskottets betänkande mycket noga, och jag har också noterat det som anfördes från talarstolen nyss. Jag tycker självfallet att det är värdefullt att man inom företaget har ögonen riktade på den här problematiken. Nu säger utskottets talesman att riksdagen inte kan uttala sig längre än utskottet föreslagit. Det var inte fråga om att uttala sig. Det var fråga om att överlämna motionen till barnkulturgruppen — det var det jag ansåg att man skulle ha kunnat göra. Visserligen är det riktigt, som utskottets talesman säger, att barnkulturgruppen inte kan ingripa i radiooch TV-företagets verksamhet. Det är jag fullständigt medveten om. Men den kan vara med och skapa opinion och föra fram de här frågorna i fokus. Det tycker jag är utomordentligt viktigt, och jag beklagar att inte det kunde få ske.

Fru talman! För ungefär ett år sedan behandlades här i riksdagen ändringar i naturvårdslagen och samtidigt gjordes ett mindre tillägg i skogsvårdslagen. Genom denna ändring, införandet av 8a§ i skogsvårdslagen, har vi fått en lag om anmälningsskyldighet vid skogsavverkning. Enligt mångas mening hade inte denna förändring av skogsvårdslagen särskilt mycket med förändringen i naturvårdslagen att skaffa. Paragrafen 8 a kom till utan marginal här i kammaren, nämligen med lottens hjälp. Lagens tillkomst motiverades främst med det skälet att skogsvårdsstyrelsens arbete med intensifiering av skogsvårdsåtgärder skulle underlättas, ett syfte som ingen motsätter sig. Likväl var halva riksdagen tveksam till huruvida lagen om anmälningsskyldighet var det bästa medlet för att nå detta syfte. Anmälningsplikten ökar byråkratin utan att några påvisbara vinster kommer att göras. Det kan måhända invändas att anmälningsformuläret är enkelt. Nu spelar det just ingen roll hur formuläret är utformat. För de många som tycker att formuläret är ett onödigt papper kommer ett aldrig så enkelt formulär ändå att framstå som en helt onödig handling. Till den stora grupp som tycker att detta är en onödig handling hör i stort sett hela skogsägarkåren. LRF har också på sin riksstämma i våras som bekant krävt att 8 a § skall slopas. Kontakten mellan skogsvårdsstyrelsernas konsulenter och skogsägarna har i de flesta fall fungerat bra. Dessa konsulenter känner skogsägarna väl inom sina distrikt och har vid sina resor bland skogsägarna kunnat diskutera alla skogliga problem. Anmälningsplikten kan rent av fungera negativt, om det blir så att konsulenternas resor i distrikten styrs av inkomna anmälningar om kalavverkningar. Andra skogsvårdsåtgärder hos andra skogsägare kan komma i skymundan genom detta system. Det tycker vi är olyckligt. Därför har vi i motion framfört kravet att 8a§ skall slopas. I tillämpningsanvisningarna till skogsvårdslagen, som f.ö. blev tilllämpliga först från halvårsskiftet i år, kan läsas: ”Anmälan skall göras skriftligt, minst en månad innan avverkningsarbetet börjar. Inom områden som anges i länskungörelse, t ex områden av stort värde ur naturvårdsoch fritidssynpunkt, måste anmälan göras minst två månader i förväg. Man behöver inte invänta något svar från skogsvårdsstyrelsen. Har man inte fått någon invändning mot avverkningen inom en månad är det klart att börja avverka — förutsatt att man följer skogsvårdslagen.” Den omständigheten att man får börja avverka endast om man inte fått någon invändning från skogsvårdsstyrelsen innebär ju i realiteten att anmälningsplikten fått utformning som ett avverkningstillstånd. Det har riksdagen inte beslutat om. Mot detta protesterar vi då detta inte har med planeringen av föryngringsåtgärderna att göra. Anvisningarna säger vidare, att anmälan skall göras för slutavverkning som omfattar ett halvt hektar eller större samt avverkning, i praktiken hur liten som helst, om den görs intill ett tidigare inte anmält bygge. Här har tydligt ingen hänsyn tagits till de invändningar som gjorts såväl från flera riksdagspartier som från skogsbruksfolk. En högre satt gräns hade eliminerat en stor del av denna pappersexercis. Lösandet av problemen med de stora hyggena hade ändå inte eftersatts. Bestämmelsen om avverkningsyta som tas upp intill tidigare hygge har ju dessutom getts den utformningen att vi rent av fått retroaktiv anmälningsskyldighet för tidigare gjorda avverkningar. Det har väl ändå aldrig varit meningen. Skogsbeståndet och skogsmarken representerar för sina ägare stora värden. Det kan i normalfallen inte råda delade meningar mellan samhället och markägare om bästa utnyttjandet av denna resurs. Där intressena sammanfaller så väl kan man lita på de enskilda initiativen i förening med de möjligheter som redan står skogsvårdsstyrelserna till buds. Man kan dessutom fråga sig: Varför sådan brådska med anmälan om avverkning? Av andra skäl kan ju ändå inte s.k. grönrisplantering nu äga rum. Den klart dominerande arealen slutavverkad skogsmark har återplanterats första eller andra året efter avverkningen. Denna snabba återväxtåtgärd har varit möjlig trots snytbaggens förekomst bland hyggesavfallet men tack vare de tidigare möjligheterna att behandla plantmaterialet med DDT. Denna möjlighet till plantbehandling har förbjudits fr.o.m. våren 1975. Detta betyder i sin tur att en framgångsrik plantering med hänsyn främst till snytbaggens härjningar kan ske först tre år efter en avverkning. Vi skogsägare önskar därför få tillbaka möjligheten att använda DDT till dess vi får ett effektivt ersättningsmedel. Vi vill ha möjlighet att kunna plantera hyggena så snabbt som möjligt. Klart är att såsom situationen nu är, med en av andra skäl försenad föryngringsåtgärd, har anmälningsplikten än mindre fog för sig. I den motion från bl.a. moderata samlingspartiet som nu behandlas och som väcktes vid riksdagens början yrkades fullt riktigt på att 8 a§ under vårriksdagen utan olägenhet kunde upphävas, då den inte förrän vid halvårsskiftet fick en tillämpningsanvisning. Den omständigheten att en majoritet i jordbruksutskottet under våren beslutade att denna motion, liksom många andra, skulle flyttas till höstens riksmöte, ändrar i någon mån på förutsättningarna för att med samma kraft driva kravet på ett upprivande av paragrafen. Den hade ju nu ändock börjat tillämpas. I ett särskilt yttrande till detta ärende anför de borgerliga partierna gemensamt att vad som tidigare anförts mot 8 a § i skogsvårdslagen alltjämt gäller, vilket betyder att vi anser att den kan slopas.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

Fru talman! Herr Andersson i Ljung har redogjort för bakgrunden till denna fråga. I fjol kom förslag om anmälningsskyldighet för all avverkning. De praktiska människorna reagerade starkt mot förslaget. Vi voterade i kammaren och drog lott om detta, och vi som gick emot byråkratin förlorade i lottdragningen. Det ser vi alltjämt som ett galet beslut. För den skull väcktes det från såväl centern som moderaterna vid 1975 års början nya motioner, där vi yrkade avslag på anmälningsskyldigheten. Motionernas behandling uppsköts till hösten. Under tiden utfärdade skogsstyrelsen nya bestämmelser.Dessa har herr Andersson i Ljung redan redogjort för, varför jag inte behöver gå närmare in på dem. Men gallringarna blev fria från anmälningsskyldighet, och kalhuggningar på upp till 0,5 hektar blev också fria. Det kan sägas att detta var en klar förbättring, men den räcker inte. Vidare råder brist på skogsråvara, vilket äventyrar såväl sysselsättning som exportmöjligheter framöver. Vi behöver en bra skogsvård, som på sikt kan ge råvara, men vi tillvaratar våra möjligheter alltför dåligt i dagens läge. Till skogsvården hör också kalhyggen, men de skall inte vara för stora. Det är nödvändigt att vi får fram största möjliga skogsproduktion, men att lösa det problemet på byråkratisk väg är inte möjligt. Här måste det ske ett samspel mellan skogsvårdsmyndigheter och skogsägare; det är den bästa vägen. Anmälningsskyldigheten löser ingalunda de problemen. Skogsvårdsstyrelsernas tjänstemän måste vara ute i skogen, så att de känner till hur förhållandena är, och genom en dialog med skogsägarna bör de försöka uppnå en allt bättre skogsvård. Det är inte enbart nya hyggen som skall bli föremål för åtgärder, utan det gäller mycket mera: det gäller även äldre hyggen, skogsdikning, röjning i ungskogen, planteringar m.m. Här måste vi få i gång en meningsfull och resultatrik dialog. När vi i utskottet har behandlat motionerna har det också omvittnats att nuvarande system med anmälningsskyldighet inte är bra. Det är helt klart att det förhåller sig så. Här har vi inte ändrat uppfattning, men vi har resonerat så här: att votera och dra lott är meningslöst. Motionerna sänds nu över till 1973 års skogsutredning, där de bör kunna prövas i hela sin vidd. Detta har vi också anfört i det särskilda yttrandet, som herr Andersson har redogjort för. Vi anser att sakfrågan bäst gynnas om motionerna skickas över till utredningen, så att den får pröva dem. Det bör vara en styrka, eftersom det i utredningen finns praktiska människor som begriper att ett förtroendefullt samarbete är den bästa vägen att nå ett gott resultat. Förfaringssättet bör därför ge möjligheter till förslag, som leder till ett sådant resultat. Därför, fru talman, fullföljer vi inte motionernas yrkanden. Med hänsyn till detta har jag inget annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! I samband med behandlingen av proposition 1974:166 hade vi en lång debatt i kammaren om den föreslagna 8 a § skogsvårdslagen, som föreskriver viss anmälningsskyldighet för uttagande av avverkning. Som bekant biföll riksdagen regeringens förslag. Beslutet innebar att fr.o.m. den 1 juli i år gäller nya regler för slutavverkning av skog. Den som planerar att slutavverka måste anmäla detta till skogsvårdsstyrelse. Denna skyldighet gäller alla skogsägare, såväl privata som bolag, och även allmänna skogar. Alla slutavverkningar som omfattar ett halvt hektar eller mera skall anmälas. Däremot behöver inte skogsvårdande röjningar och gallringar anmälas. Detsamma gäller för avverkning av fröträd som görs sedan återväxten på hygget är säkerställd. Inom skyddsskogsområden och områden med svårföryngrad skogsmark, där avverkning endast får ske med tillstånd av skogsvårdsstyrelsen, behöver inte anmälan göras. Jag bara upprepar vad anmälningsplikten innebär för att ställa det i kontrast mot de påståenden som fälldes i olika sammanhang när paragrafen infördes. Då varnade man för att det skulle bli anmälningsplikt för att hugga julgran osv. Anmälningsskyldigheten är ytterst inskränkt och kan enligt min mening inte betraktas som någon stor arbetspålaga för skogsägarna. Anmälas skall göras skriftligen minst en månad innan avverkningen börjar. Inom områden som anges i länskungörelse, t.ex. områden som är av stort värde ur naturvårdsoch fritidssynpunkt, måste anmälan göras minst två månader i förväg. Har skogsägaren inte hört några invändningar från skogsvårdsstyrelsen mot avverkningen inom en månad, i vissa fall två månader, är det klart att påbörja avverkningen. Jag vill sammanfatta anmälningsförfarandet som mycket smidigt och enkelt. Motiven för denna anmälningsskyldighet är att få möjligheter att förbättra återväxtåtgärderna, att underlätta hänsynstagandet till naturvården och att få en överblick över sysselsättningsläget inom skogsbruket. I vårt parti har vi funnit denna anmälningsskyldighet, sedd mot bakomvarande motiv, vara ett tämligen litet och lindrigt krav som samhället ställer på skogsägarna. Här förekommer en klar skiljelinje mellan de borgerliga partierna och oss. Det framgick med önskvärd tydlighet av den långa debatt vi hade under 1974 års sista plenidag. Det skulle vara frestande för mig att upprepa många av de argument jag då framförde från denna talarstol, men jag skall bespara kammaren detta. Därest någon är intresserad finns argumenten att läsa i riksdagens protokoll. Den här skiljelinjen understryks ytterligare i det krav som har framförts i tre borgerliga motioner till 1975 års riksmöte. Det är motionerna 1524 av herr Dahlgren m.fl., 1557 av herr Krönmark m.fl. och 1579 av herr Norrby m.fl. I alla tre motionerna har, som vi redan hört, krävts att riksdagen skall upphäva 8a§ skogsvårdslagen. Jordbruksutskottet har inte tillstyrkt motionerna. I stället har utskottet enhälligt föreslagit att motionerna översänds till 1973 års skogsutredning för att utredningen i sitt fortsatta arbete skall få möjlighet att utvärdera erfarenheterna av den nu införda anmälningsskyldigheten och, där det kan befinnas motiverat, föreslå ändringar i de bestämmelser som skogsstyrelsen utfärdat i ämnet. Jag finner det vara ett riktigt ställningstagande som de borgerliga ledamöterna har anslutit sig till, i synnerhet som anmälningssystemet fungerat bra under den korta tid skyldigheten har förelegat. Jag tror mig ha förstått — och det har också understrukits här — att de borgerliga ledamöternas ställningstagande inte beror på att de bytt åsikt om vad man bör ålägga skogsägarna i fråga om skyldigheter. Anledningen är snarare att man är beredd att respektera de beslut som riksdagen fattar, även om det sker med små majoriteter eller genom lottning. Ett sådant ställningstagande är värt att respekteras. Vårt arbete i jämviktsriksdagen skulle bli omöjligt om vi ständigt skulle försöka att med lottens hjälp riva upp fattade beslut.

Jag vill bara kort konstatera att enligt samtliga rapporter som jag fått under den korta tid som anmälningsskyldigheten förelegat har det fungerat mycket bra, och det har inte varit någon irritation kring denna anmälningsskyldighet. Den fortsatta prövningen tror jag inte skall behöva leda fram till några ändringar, men det är naturligtvis inte ur vägen att man låter skogsutredningen följa upp denna fråga. Därest det finns några felaktigheter eller skevheter som kan vara till besvär har man då möjlighet att få dem undanröjda. Med tillfredsställelse hälsar jag att utskottet är enigt i den här frågan, och jag ber slutligen att få yrka bifall till jordbruksutskottets hemställan i dess betänkande nr 2.

Fru talman! Jag har begärt ordet som motionär men framför allt som ledamot av 1973 års skogsutredning. Enligt utskottet skall ju dessa motioner nu översändas till utredningen för beaktande. Därmed skaffar sig såväl utskottet som riksdagen ett andrum före det definitiva ställningstagandet till anmälningspliktens omfattning. Såvitt jag kan förstå kommer lagen i sin nuvarande utformning att kvarstå i oförändrat skick i minst två tre år. Utredningen beräknar nämligen inte att kunna vara färdig med sitt arbete förrän någon gång under 1977, och detta trots ett mycket intensivt arbete, som f. n. är uppdelat på olika arbetsgrupper. Sedan den aktuella motionen väcktes har ju skogsstyrelsen förändrat —- i den mån det varit möjligt — riksdagsbeslutet så att exempelvis gallringar har undantagits. Det är positivt, och jag hälsar det med mycket stor tillfredsställelse. Det är också positivt att jordbruksutskottet nu enigt föreslår att skogsutredningen skall få se på denna lagstiftning. Jag håller nämligen inte alls för otroligt att utredningen kan finna andra styrmedel som är bättre än vad som beslutades i fjol. Får jag bara säga några ord, fru talman, till herr Lindberg, utan att för den skull gå in i någon lång diskussion. Han säger att han inte har funnit att det har uppstått någon irritation över anmälningsplikten. Det har däremot jag gjort. Han har heller inte funnit att det har uppstått några problem med den. Ja, det är det som återstår att se. Trots goda timmerpriser i en svår lågkonjunktur är det f. n. mycket besvärligt att försörja sågverken med timmer. Ändå finns det avverkningsbar och lämplig timmerskog. De analyser som gjorts av orsaken till detta fenomen pekar mot att anmälningsplikten spelar en stor roll. Skogsägarna har psykologiskt haft svårt att finna sig i att man skall göra en anmälan till myndigheten, eftersom man uppfattar det som felaktigt och fult att göra en kalavverkning. Denna lag kan få en sådan verkan, och det skulle vara mycket illa, eftersom vi inte kan bedriva ett riktigt skogsbruk med mindre än att vi får åstadkomma dessa föryngringsytor. Därför kan det här få vissa konsekvenser. Nu hoppas jag verkligen att det här inte skall vara rätta orsaken. Men jag vill peka på problemet, för om det finns en sådan här orsak är fjolårets beslut att beklaga. Jag tror emellertid inte det är möjligt för skogsutredningen att behandla saken med förtur enbart därför att vi måste ha hela problemkomplexet klart för oss. Jag har, fru talman, inget yrkande utan hemställer om bifall till jordbruksutskottets förslag.
Fru talman! Låt mig bara kort säga att när jag talar om irritation över anmälningsskyldigheten talar jag om tiden efter det att anmälningsskyldigheten infördes och inte om tiden före, när man från många håll gick ut och argumenterade mycket hårt mot att denna anmälningsskyldighet skulle införas. Herr Dahlgren vill göra gällande att anmälningsplikten spelar en roll för minskad avverkning. Jag skulle vilja säga att betyder anmälningsskyldigheten, när man nu kan fylla i en blankett på mindre än tio minuter, att man för den skull avstår från att avverka skog, så börjar jag fundera över vad som ligger inunder. Det kan inte vara bara det där lilla arbetet med att fylla i blanketten och kostnaden för portot som är motivet för att man avstår från att avverka, utan då måste det vara helt andra motiv. Jag skall inte spekulera i vad det kan vara, men man skulle lätt kunna få fula misstankar. Jag tycker emellertid inte att det finns anledning att föra en debatt på det området, utan låt mig bara konstatera att när det gäller avverkning och virkestillförsel till industrin har vi så länge jag kan minnas haft ständiga växlingar mellan höga avverkningsuttag och rätt låga avverkningsuttag — ibland helt förklarliga på grund av konjunkturer och pris växlingar, ibland helt oförklarliga. Att vi nu råkar ha något mindre virkestillförsel än vi hade under det höga uttaget föregående år finner jag inte vara något märkligt eller uppseendeväckande.
Fru talman! Jag tycker inte att herr Lindberg skall ha misstankar om fula motiv i det här fallet. Jag tror inte att problemet som sådant gäller ifyllandet av blanketten, utan saken skall nog i stället uppfattas så att skogsägarna här har fått en uppmaning att de innan de gör kalhyggen skall anmäla detta på en blankett. Det uppfattar skogsägarna så att man nog inte bör göra de här kalhyggena och föryngringsytorna. Däri tror jag motivet ligger.
Fru talman! Skulle det vara så illa måste jag konstatera att informationen om motiven bakom anmälningsskyldigheten har gått fram väldigt dåligt. Det borde väl vara tvärtom, så att man även från skogsägarhåll är angelägen om att vi får grepp om dels naturvårdsintressena, dels frågan om återväxtåtgärder. Dessa åtgärder måste fullföljas på ett ändamålsenligt sätt, och vi måste ha överblick över plantbehov osv. för att kunna få en total och bra planering av avverkningarna. Och jag tror inte att skogsägarna avskräcks av de skälen.
Fru talman! Detta, herr Lindberg, var några av 1973 års skogsutrednings arbetsuppgifter.

Fru talman! Jag skall fatta mig kort och inte förlänga debatten särskilt mycket. Som jag ser saken möter det inga svårigheter att göra den här anmälan. Det kan gälla hyggen som tas upp intill bebyggelse och som många gånger inte är särskilt tilltalande. Man kan där välja en helt annan föryngringsmetod än att ta upp ett kalhygge. Man kan t.ex., om man har tillfälle till det, välja metoden med fröträdställning och därigenom gå försiktigare fram. Jag känner till markägare som struntat i detta och som därigenom har förfulat naturen inpå bebyggelsen. Därför tror jag det är nödvändigt att vi får anmälningsplikt, så att vi kan komma till rätta med en hel del problem som sammanhänger med slutavverkningarna och hyggesuppläggningarna. För några veckor sedan gjorde jag en resa i Finland, och vi kom då in på de här frågorna. Jag visste att problemet var aktuellt även i Finland och ville därför ta reda på hur det förhöll sig där. Jag frågade därför om den anmälningsplikt man har i Finland ställer till några svårigheter,
regeringen att Fru talman! Liksom Sven Lindberg gav herr Wikner i sitt anförande = medge intrång i klart besked om att det inte föreligger någon ren anmälningsskyldighet, Abisko nationalutan det är i stället så att om vi inte hör någonting från den skogsvårdande = park myndigheten på 30 dagar — i normalfallet — så får vi börja avverka. Jag vill än en gång understryka att indirekt har vi genom tilläggskungörelsen fått en avverkningsskyldighet, men det har riksdagen inte fattat beslut om, utan riksdagens beslut avsåg en ren anmälningsskyldighet. Det ger också inläggen klara belägg för. Herr Lindberg sade att anmälningsskyldigheten har fungerat bra, och i ett senare anförande förklarade han att han grundade den uppfattningen på tiden efter kungörelsens ikraftträdande. Det behövde väl knappast sägas, men det var ju intressant att herr Lindberg inte grundade sin bedömning på tiden före ikraftträdandet. Det hade ju varit att ta till, om han hade sagt att han hade så ingående kännedom om hur detta skulle fungera att han kunde dra några slutsatser om det redan innan kungörelsen trädde i kraft.

Fru talman! I fjol begärde regeringen, som då ännu hette Kungl. Maj:t, bemyndigande av riksdagen att medge det intrång i Abisko nationalpark som erfordrades för att dra en väg Kiruna-Riksgränsen-Narvik. Riksdagen biföll propositionen och gav bemyndigandet. Moderata samlingspartiets ledamöter i utskottet reserverade sig och ansåg att propositionen borde avslås. Nu har fru af Ugglas och jag tillåtit oss att aktualisera denna fråga ånyo genom att i en motion som väcktes under allmänna motionstiden vid förra riksmötet yrka att riksdagen skulle återkalla bemyndigandet. Det är den motionen som kammaren nu behandlar. Förra gången som denna fråga var föremål för övervägande här i kammaren — det var i maj 1974 — sades det åtskilligt till förmån för att detta intrång skulle medges, men det sades också åtskilligt om varför intrånget inte skulle medges. Alla de argument som då anfördes är väl i samma grad gällande också i dag. Jag menar att det var ett så olyckligt beslut som riksdagen fattade i denna fråga förra året att riksdagen nu bör få möjlighet att ompröva det. Vägen genom nationalparken är lika onödig i år som den var i fjol. Nationalparken kommer att lida väsentligt intrång. Låg mig, fru talman, bara erinra om att åtskilliga remissinstanser med skilda intresseområden och uppgifter hade avstyrkt vägbyggande genom nationalparken. Naturen utgör en nationell tillgång som skall skyddas och vårdas, står det i portalparagrafen i naturvårdslagen. Det står vidare i samma lag att ”i syfte att bevara större sammanhängande område av viss landskapstyp i dess naturliga tillstånd eller i väsentligen oförändrat skick kan kronan tillhörig mark avsättas till nationalpark”. Det är alltså vad som redan 1909 skedde med detta område. Detta medför — eller borde medföra — att endast utomordentligt starka skäl kan godtas för ett intrång. Låt mig erinra om att den myndighet som enligt naturvårdskungörelsen skall vårda och förvalta nationalparkerna, nämligen domänverket, tillhör dem som varit negativa till intrånget. Fru talman! Jag hänvisar i övrigt till vad som sades under kammardebatten i fjol. Vad som hänt sedan dess är att man vidtagit planeringsåtgärder men ingenting mer. Enligt utskottsbetänkandet utreds nu vägprojektet av statens vägverk, närmast vägförvaltningen i vad som i betänkandet anges vara Norrlands län — det är naturligtvis en felskrivning, som jag är säker på att inte minst herr Hedström beklagar; det skall väl vara Norrbottens län. Dess bättre har vi inte kommit så långt med centraliseringsåtgärder här i landet att de fem länen i landsdelen Norrland har blivit ett enda län. Det uppges också i betänkandet att man kommer att slutföra vägprojekteringen vid årsskiftet 1975/76. Riksdagen kan alltså utan att det skulle få praktiska konsekvenser för ett redan påbörjat vägbygge återta sitt bemyndigande. De projekteringskostnader som då kommer att ha lagts ned utan nytta är mycket små i förhållande till de skador som vägbygget medför — om dessa skador nu över huvud taget skulle gå att värdera i pengar. I reservationen anförs att om ett intrång i nationalpark skall göras måste ytterst tungt vägande skäl anföras och inga andra lösningar av det problem som vållat intrånget vara tekniskt möjliga. Sådana skäl har inte anförts, andra lösningar är möjliga. Fru talman! Då reservanten, herr Wachtmeister i Johannishus, inte har tillfälle att närvara i kammaren i dag, ber jag att få yrka bifall till hans reservation.

Fru talman! När vi här i kammaren under förra hösten behandlade frågan om intrång i Abisko nationalpark var vi tämligen överens om att intrång i nationalparkerna bör undvikas. Majoriteten, som biföll jordbruksutskottets hemställan, ansåg emellertid också att vägande skäl förelåg att medge det begärda intrånget för att vägen Kiruna-Riksgränsen skulle kunna byggas. Det är också viktigt att komma ihåg att majoritetslinjen inte innebär att vägbygget skulle få göras utan hänsyn till naturvårdsintressena. Tvärtom underströk jordbruksutskottet i sitt betänkande nr 24 år 1974 att alla ansträngningar måste göras för att begränsa vägbyggets verkningar på växtoch djurliv och på landskapsbilden. Vidare underströks att vägbyggets utformning, schaktningsarbeten m.m. skulle ske på sådant sätt att påverkan på naturen blir så liten som möjligt. Vad utskottet då sade har naturligtvis giltighet också i dag. Vägverkets planering av vägbygget görs med beaktande av de synpunkter som jordbruksutskottet uttalade år 1974. Utskottet har därför inte funnit anledning att nu plötsligt ändra sitt ställningstagande.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
Fru talman! Det sista herr Hedström sade opponerar jag mig emot. Just därför att vägbygget inte har kommit i gång — det har bara skett vissa projekteringar — har riksdagen möjlighet att nu ta tillbaka sitt bemyndigande. Jag är medveten om att förutsättningarna blir andra om det går något eller några år och vägbygget kommer i gång. Det är därför som jag tycker att det är så viktigt att vi får pröva frågan igen. Jag erinrar än en gång om de avsevärda negativa verkningar som vägbygget kommer att få. Indirekt medgav herr Hedström också detta, även om han naturligtvis menade att man skall göra så mycket som möjligt för att mildra dem.

Fru talman! Jag skall fatta mig mycket kort i anledning av föreliggande utskottsbetänkande. I min motion 1521 har jag aktualiserat frågan om skyldigheten att angiva ansvarig utgivare för uppsättande av affisch. Jag har inte för avsikt att närmare angiva fördelarna med ett dylikt system som i sig innebär ett ökat ansvar för den som uraktlåter att ta ner inaktuella affischer. Även om en bestämmelse om skyldighet att ange ansvarig utgivare för trycksak av dylikt slag skulle innebära vissa praktiska olägenheter för utgivaren, så tror jag ändock att fördelarna överväger de eventuella nackdelar det här kan bli fråga om. Ansvarsbegreppet är inte av tryckfrihetsrättslig art utan närmast hänförligt till naturvårdslagens regler för nedskräpning. Jag delar utskottets mening att denna fråga inte rör själva tryckfrihetsförordningen utan bör lösas inom ramen för naturvårdslagen. Motionen har avstyrkts, men jag hoppas ändock att de nu gällande reglerna i naturvårdslagen om skyldighet att avlägsna inaktuella affischer, vilka regler har trätt i kraft den 1 januari i år, skall ha åsyftad verkan i form av ett förbättrat skydd mot nedskräpning. Det bör i så fall hälsas med den allra största tillfredsställelse. Fru talman! Ett enhälligt utskott har avstyrkt motionen, varför jag finner det föga meningsfullt att yrka bifall till densamma.
Fru talman! Utskottet har hänvisat till naturskyddsutredningens betänkande, SOU 1951:5. Vad utredningen anförde i denna fråga överensstämmer med utskottets uppfattning, nämligen att det ur bevisningssynpunkt kunde vara av visst värde om en affisch upptog namnet på den som låtit sätta upp affischen. Utskottet har dock funnit att erforderlig utredning om vem som ansvarar för en viss affisch ändå i de flesta fall kan förebringas utan större svårighet. Sedan naturskyddsutredningen avgav sitt betänkande har dessutom i naturskyddslagen införts en regel om skyldighet att vid straffansvar låta ta bort inaktuella affischer o. d.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

Fru talman! Jag har inte varit inblandad i beredningen av motionen. Men jag vill i alla fall — utan att ha något yrkande — ta herr Ekströms allmänna tankegångar i motionen i försvar. Jag tycker att utskottsbetänkandet kanske har en formalistisk begränsning om man inte försöker sätta in principfrågan i ett större sammanhang. Gällande ordning i stort har inte heller förts fram längre än till 1969 års förarbeten till miljöskyddslagen. Jag skulle vilja påstå att det är en självklarhet att vi skall försöka få en fortsatt förbättrad samordning mellan byggnadsoch miljöskyddslagstiftningen liksom mellan dessa lagar och naturvårdslagstiftningen. För att få bilden litet mer realistisk är det nog på sin plats att också erinra om tankegångarna bakom 1972 års ändringar i byggnadsoch miljöskyddslagarna — ändringarna gällande lokalisering av viss industri. Jag vill också hänvisa till bygglagutredningens arbete, som jag förutsätter kommer att fortsätta inom bostadsdepartementet, till naturvårdskommitténs arbete och till utredningen angående översyn av hälsovårdsstadgan. Jag kan också hänvisa till den s.k. UMI-kommittén. Sist men inte minst bör den nya kommunala fysiska planeringen genom kommunöversikter m.m. nämnas. Det förhållandet att herr Ekström i motionen tagit just anmälningsärendena till utgångspunkt för sitt yrkande har möjligen bidragit till den — som jag uppfattar det — kallsinninga hänvisningen till regeringens befogenheter. Emellertid — summan av det här korta inlägget skulle bli en försäkran till herr Ekström att både de viktiga samordningsfrågorna inom planeringen och önskemålet om mer demokratiskt förankrade förfaranden är aktuella inom civilutskottets sektor av frågekomplexet. Fru talman! Jag har inget yrkande.
Fru talman! Av utskottets nu ifrågavarande betänkande får inte dras den slutsatsen att utskottet undervärderar betydelsen av samråd och samordning mellan de myndigheter vilkas verksamhet på olika sätt berör bl.a. bebyggelseplanering och anläggning av industrier. I betänkandet har utskottet också framhållit betydelsen av samordning mellan de miljövårdande myndigheterna och de myndigheter som verkar inom samhällsplaneringen i övrigt. Utskottet har framhållit att sådan samordning bör ske inte bara vid tillämpningen av miljöskyddslagen utan också i anmälningsärenden enligt miljöskyddskungörelsen. Motionen avser dock, som utskottet har uppfattat saken, en relativt begränsad fråga angående handläggning av vissa miljöskyddsärenden vid länsstyrelserna. Utskottet har efter viss utredning i saken inte kunnat finna att de förhållanden som påtalats i motionen i praktiken vållar några större olägenheter. Med anledning härav har utskottet inte funnit att motionen bör föranleda någon riksdagens åtgärd eller något uttalande i övrigt från utskottets sida.

Fru talman! I folkpartiets partimotion om miljödemokrati, nr 1541 i år, har vi en lång rad krav som skulle leda till ett kraftigare skydd för miljön. De blir tyvärr behandlade i olika utskottsbetänkanden. Det är alltså bara ett av dem som kommer med den här gången, nämligen yrkandet på att en utredning skall tillsättas för att öka möjligheterna för medborgare som berörts av miljöstörningar att själva öva inflytande på hur dessa ärenden handläggs. 113 Detta är en sak som vi tidigare har motionerat om, dvs. vi har motionerat i samma riktning, men det har aldrig gått att få utskottets eller ens en minoritet i det att visa någon förståelse för de här synpunkterna. Svaret är i år liksom tidigare att allt är så bra som det skall vara i den bästa av alla världar, och det är alldeles onödigt att ge medborgarna mer inflytande. Jag skulle vilja ge en illustration till hur det kan se ut i verkligheten. Föreningen Miljö-Opinion i Gävle skrev för tre veckor sedan till en partikollega till mig och berättade bl.a.: ”I samhället Hagaström strax utanför Gävle har planerats ett bostadsområde endast 35 m från en järnväg, på ett ställe där vi visste att en rangerbangård kommer att byggas. Sakägaren i detta fall, på det stadium då det ännu var möjligt att göra erinringar och överklaganden, var byggherren, som givetvis inte var intresserad av att klaga.

Ett annat exempel är vad som hände när miljöskyddslagen ersatte den gamla vattenlagen. Lagrådet sade då ifrån att vissa parter, som tidigare kunnat få hjälp med kostnaderna för rättegång om de ville klaga över ett beslut som påverkade deras miljö, nu inte längre kunde få det. Vi motionerade i denna fråga, alltjämt utan framgång. När det gäller strålskydd är det också illa beställt med befolkningens möjligheter att i god tid framföra synpunkter på hur mycket strålning som skall släppas ut och hur stark kontrollen skall vara på att normerna efterlevs. Som bekant har det varit omöjligt för vissa miljögrupper att använda sig av utländska experters hjälp för att bedöma de utländska reaktorernas risker och fel när de skall installeras i Ringhals. Domstolen har inte velat lyssna på dem, och miljögrupperna har fått stå för stora kostnader själva. I energidebatten i våras framlade folkpartiet ett motsvarande förslag när det gällde lokaliseringen av större kraftverk. Vi föreslog en nämnd som skulle bredda beslutsfattandet. Detta skulle också gälla samlade beslut om framtida utbyggnad av skogsindustrin. I den nämnden skulle olika intressegrupper kunna bli hörda och få möjlighet att kalla egen expertis. Det är sant att detta är ett svårt område med svåra gränsdragningar. Det är väl därför som utskottet avstyrker vår motion. Men för oss i folkpartiet är det en alltför viktig närdemokratisk fråga för att man skall Nr 13 kunna avvisa den enbart med att CR om lagtekniska svårigheter. Det Torsdagen den krävs tvärtom djupare tag för att förnya beslutsprocessen och ta till vara 30 oktober 1975 det stora och intensiva intresse för vår egen miljö som finns hos allt större grupper i landet. Denna idealitet och detta intresse får inte avspisas Översyn och med onödigt formella regler. omarbetning av Regler måste finnas och en viss gränsdragning kring vilka som har = miljöskyddslagstifträtt att delta i besluten och vilka som inte har det. Någonstans måste ningen m.m. ett streck dras och beslut fattas, men inte förrän alla intressen verkligen blivit hörda. Hur dessa gränser skall dras, hur man skall utforma de nya rättsregler och administrativa regler som behövs, det kan inte vi motionärer lägga fram ett fullständigt förslag om. Därför begär vi en utredning. Riktlinjerna för denna skall vara att miljöintressenas försvarare måste få en möjlighet att göra sin röst hörd som motsvarar tyngden och vikten i dessa intressen. Vi anser alltså inte att de medborgare som upplever sin miljö som hotad har tillräckliga lagliga möjligheter att tillvarata sina rättigheter. Jag yrkar därför, fru talman, bifall till reservationen 2.

Fru talman! I det betänkande från jordbruksutskottet som vi nu behandlar här i kammaren yttrar sig utskottet över vänsterpartiet kommunisternas partimotion rörande miljöpolitiken. Här behandlas yrkandet nr I som gäller omarbetning av miljöskyddslagstiftningen. Samhällets miljöpolitik är, som vi ser det, en mycket viktig övergripande fråga som, om man ser miljöpolitiken i vid mening och i ett längre tidsperspektiv, berör praktiskt taget alla områden av mänsklig verksamhet. Därför har vår motion en utförlig motivering, där partiets grundläggande syn på miljöpolitiken framläggs. Därför anser vi det också betydelsefullt att varje år lägga fram en motion som rör detta område som ett uttryck för partiets viljeinriktning. Då politiken gäller något så långsiktigt som bevarandet av en livsvänlig miljö, måste målsättningen för politiken tillmätas stor betydelse. I varje års budgetproposition anger regeringen en målformulering för sin miljöpolitik. Jag citerar formuleringen i 1975 års budgetproposition bilaga 11 s. 7: ”Målet för miljöpolitiken är att skapa ett sådant samhälle för dagens och morgondagens människor att berättigade krav på en livsvänlig kan tillgodoses. Därför måste miljöförstörelsen hejdas och förstörd miljö så långt möjligt återställas. För att detta mål skall nås krävs en aktiv miljöpolitik — nationellt och internationellt.

I motionen har vi anfört att miljöpolitiken måste grundas på en eko 115 logisk grundsyn och att denna grundsyn efter hand måste underbyggas genom en fortgående och omfattande forskning på ekologins område. Utskottet är i sin skrivning i anledning av motionen positiv till motionens syfte. Utskottet säger att en ekologisk grundsyn är en nödvändig utgångspunkt för hushållningen med våra naturresurser. Samma mening har utskottet uttryckt vid tidigare års behandling av denna fråga, och därvid har också riksdagen ställt sig bakom denna grundläggande utgångspunkt vad gäller miljöpolitikens innehåll. Detta anser vi naturligtvis vara bra och i linje med vår egen syn, men — som jag skall återkomma till — måste denna grundläggande utgångspunkt också komma till uttryck på ett mera konkret sätt i själva lagstiftningen. I motionen har vi anfört att miljöpolitiken inte endast får se till den närmaste framtiden utan måste vara verkligt långsiktig. Det måste också betyda att industrioch sysselsättningsintressen inte genom någon sorts utpressning får styra miljöpolitiken i fel riktning. Ett tydligt exempel på en sådan intressekollision kan vi just nu se inom glasindustrin. Samhället har tillåtit glasindustrin att tillverka och distribuera miljöskadliga engångsglas, varvid arbetskraft och sysselsättning bundits till en verksamhet som är klart oönskad ur miljösynpunkt. När sedan detta förhållande står klart både för samhället och medborgarna och en övergång till returglas gynnas, går sysselsättningen ner på glasområdet, och de människor som getts ett miljöskadligt arbete ställs utan sysselsättning. Vi har från vpk upprepade gånger ställt frågan om stopp för engångsglas samtidigt som tillskapande av alternativ sysselsättning ställts som villkor. Ytterligare exempel på en sådan oplanerad utveckling där man ställer sysselsättning mot miljökrav kan säkerligen letas fram. Enligt vår mening måste samhället kunna gå in och styra utvecklingen på ett så tidigt stadium att människor inte binds i sin sysselsättning i onödigt miljöstörande och resursförbrukande industrier som producerar umbärliga ting. Sysselsättningen måste i stället ledas till sådan industri som tillverkar produkter vilka tillgodoser verkliga behov hos människorna. Utskottet säger i sin skrivning att i riksdagsbeslutet år 1972 har den fysiska riksplaneringen getts en långsiktig inriktning som ligger i linje med det handlande som från ekologiska synpunkter ter sig rationellt i ett längre perspektiv. Utskottet hänvisar också till pågående utredning rörande kostnaderna för miljövården. Man säger att den ekologiska helhetssynen återspeglas i direktiven till denna utredning genom att den inte bara skall se till kostnaderna utan också till effekterna av olika insatser på miljöområdet. De sakkunniga skall också kartlägga vilka metoder som kan finnas för att mäta effekterna av miljövårdande åtgärder. Med detta menar utskottet att syftet med ifrågavarande motionsyrkande skulle komma att i väsentlig grad bli tillgodosett utan någon särskild åtgärd från riksdagens sida. Att den fysiska riksplaneringen getts en långsiktig inriktning är vi självfallet medvetna om. I vår motion är f. ö. intaget ett citat ut ”Hushållning med mark och vatten” där denna inriktning klart framgår, och vi ansluter oss i motionen till de citerade synpunkterna. Men vi är sam — Nr 13 tidigt klart medvetna om att den fysiska riksplaneringen inte går Torsdagen den in i själva det ekonomiska systemet utan endast sysslar med använd 30 oktober 1975 ningen av markoch vattenresurserna. Skall vi kunna få en styrning från samhällets sida som följer en kommande ekologisk totalmodell, mås Översyn och te planeringen bli styrande i högre grad än vad som nu är fallet och omarbetning av utvidgas till att också bli styrande för industrilokalisering och syssel — miljöskyddslagstiftsättning. Först då får såväl hushållningen med mark och vatten som = ningen m.m. det regionalpolitiska programmet en grund att stå på. I yrkandet nr 1 i motionen 873 krävs att riksdagen hos regeringen begär omarbetning och förslag beträffande miljöskyddslagen med beaktande av de synpunkter som i motionen anförts. I motionen anför vi att lagstiftningen är ett viktigt element i miljöpolitiken, som måste ges en sådan utformning och precisering att den verkligen styr beslutsfattandet. Motionärerna menar att den nuvarande miljöskyddslagen är alltför opreciserad och allmänt hållen. Detta förhållande ger stort utrymme för lagtillämparna att i en avvägning ta hänsyn till motstående intressen av främst ekonomisk art, vilket vi anser olämpligt. En omarbetad och mera preciserad miljöskyddslag skulle minska utrymmet för en subjektiv tilllämpning och fastlägga lagstiftarens, riksdagens, intentioner på ett bättre sätt i praxis. Beslut enligt miljöskyddslagen är politiska beslut. När så är fallet anser vi att politikerna också skall vara ansvariga. Om ett sådant politiskt ansvar skall kunna ledas ner till tillämpningsnivån måste, som vi ser det, lagen ges en sådan form att den tillsammans med tillämpningskungörelse blir mera bindande än den nuvarande lagen och kungörelsen är. Denna problematik tar utskottet inte upp i sin skrivning och har, såvitt jag nu kan erinra mig, inte heller gjort det tidigare. Jag finner därför övervägande skäl tala för att en omarbetning av miljöskyddslagen i den riktning som anges i motionen är påkallad även om man, som utskottet gjort, tar hänsyn till pågående utredning och inriktningen av den fysiska riksplaneringen. Det är, som vi säger i reservationen, nödvändigt att få till stånd en ordning där tillåtlighetsprövningen sker på juridiskt bindande, objektiva grunder med minsta möjliga utrymme för beslutsfattarnas egna värderingar och påverkan från ekonomiska intressegrupper. Det är också angeläget att ett ekologiskt betraktelsesätt och samhällsekonomiska hänsynstaganden kommer till uttryck i själva lagstiftningen. På denna grund, fru talman, vidhåller vi vårt krav på en omarbetning av miljöskyddslagen, och detta tar sig i detta sammanhang uttryck i att jag yrkar bifall till reservationen I till nu förevarande betänkande från jordbruksutskottet.

Fru talman! De frågor som behandlas i jordbruksutskottets betänkande nr 8 har vi haft uppe till behandling flera gånger här i kammaren under 117 årens lopp. Anledningarna härtill har varit propositioner från regeringen eller väckta motioner. När det gäller den fråga som utskottet behandlat med anledning av motionen 873 av herr Hermansson m.fl. skulle jag vilja säga följande. Riksdagen har bl.a. i samband med att den fysiska riksplaneringen har behandlats understrukit att vi måste ha en ekologisk grundsyn när det gäller vår hushållning med våra naturresurser. Om detta råder ju ingen oenighet. Miljöskyddslagen ger också utrymme för ett sådant hänsynstagande. Det är ju givet att en prövning av tillåtligheten av en industri eller liknande bygger på en avvägning. Men självfallet skall man komma ihåg att avvägningen inte görs bara med hänsyn till det ekonomiska intresse som kan vara berört, vare sig detta intresse nu är allmänt eller enskilt. Det står nämligen i miljöskyddslagen 5 § att vid avvägningen skall särskild hänsyn tas till å ena sidan beskaffenheten av det område som kan bli utsatt för störning och betydelsen av störningens verkningar. Å andra sidan skall också särskild hänsyn tas till nyttan av verksamheten samt kostnaden för skyddsåtgärd och den ekonomiska verkan i övrigt av försiktighetsmått som kommer i fråga. Jag tror att vilken politisk uppfattning man än har, alltså även inkl. den som herr Takman företräder i sin reservation och som herr Israelsson talat för, måste man finna sig i en sådan avvägning som miljöskyddslagen förutsätter. Utskottet har i sammanhanget velat peka på det arbete som görs av miljökostnadsutredningen. Utredningen skall enligt sina direktiv ta reda på metoder att mäta effekterna av olika miljövårdsåtgärder. Var och en kan inse att det är angeläget att vi får fram sådana metoder. Herr Takmans insinuation i reservationen 1 om bristande objektivitet hos de tjänstemän som handlägger miljöskyddsärenden får stå för hans egen räkning. När det sedan gäller frågan om medinflytande i miljöfrågor, som tagits upp i motionen 1541 av herr Helén m.fl., hör den, som jag redan sagt, till de frågor som vi ofta behandlat här i riksdagen. Det ligger ju i sakens natur att man måste dra en gräns för vilka som t.ex. får överklaga ett beslut i ett miljöärende. Samtidigt är det ju inte förbjudet för en enskild person att lägga fram sina synpunkter på hur han tycker att en viss fråga skall hanteras. Vid koncessionsnämndens handläggning av ett ärende erbjuds också alla intresserade möjlighet att yttra sig. Fru Anér föreslog förra året att ett forskningsinstitut skulle klara ut medinflytandet för medborgarna. I år tycker fru Anér att en utredning skall titta på saken. Utskottsmajoriteten har, som fru Anér också sade i sitt anförande, varken då eller nu delat fru Anérs uppfattning. När det gäller det s.k. sakägarbegreppet bör man av praktiska skäl göra en avgränsning mellan dem som kallas sakägare och övriga berörda. Utskottets skrivning är ett uttryck för denna uppfattning. Fru talman! Jag yrkar på båda punkterna bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Jag vill bara påminna om att hela denna idé om gränsdragningen naturligtvis är något som vi är oerhört medvetna om, och vi vet också att den är besvärlig. Jag skall be att få citera en jurist som 1971, när den nya miljöskyddslagen var aktuell, skrev följande just om klagorätt i miljöfrågor: ”Visst kan det vara besvärligt att draga gränser, men det kan ju vara rättspolitiskt angeläget att ej helt utesluta besvärsrätt för ideell organisation, då av denna företrätt intresse kränkts av ett beslut. Man har på andra områden stått inför liknande svårigheter och borde enligt min mening även här göra ett försök att bemästra dessa. Anmärkas bör även att man inom doktrinen alls icke synes vilja utan vidare avskriva varje möjlighet för ideell organisation att klaga vid nämnd intressekränkning.” Det är i den andan som jag skulle vilja driva denna möjlighet. Det finns juridiska marginaler att ge större möjligheter för vissa organisationer. Jag kan fortfarande inte inse varför det skulle vara så omöjligt att utreda den saken.
Fru talman! I mycket är vi överens i den här frågan. Herr Hedström tog egentligen bara upp en punkt som jag vill replikera emot. Där hänvisade han till reservationen, där det skulle insinueras, sade han, att de tjänstemän som behandlar miljöskyddsärenden inte skulle vara objektiva. Jag vill i det sammanhanget påpeka för herr Hedström att hans partikamrat — en person som jag hyst stor aktning för men som tyvärr numera är avliden — Hans Palmstierna har påtalat just detta problem som Takman skulle ha ”insinuerat” om i reservationen. Jag tycker att om vi kunde få till stånd en mera preciserad lagstiftning skulle det bli mycket lättare för beslutsfattarna på tjänstemannaplanet att fatta riktiga och objektiva beslut. Det är vi som skall styra, men har vi en lagstiftning som är opreciserad och allmänt hållen överlämnar vi till tjänstemän att tillämpa den helt fritt. Även om jag vet att det lagtekniskt kan möta svårigheter att ha en preciserad lagstiftning tycker jag att man dock kan komma en bit på vägen i själva lagtexten och man kan komma ytterligare en bit i själva tillämpningskungörelsen; jag tror inte att det är någon omöjlig uppgift. Även om vi påpekar detta tycker jag inte att det är att slå emot tjänstemännen, eftersom de måste ha svårt att tillämpa en lag och en kungörelse som är så allmänt hållen som den nuvarande är.
Jag vill inte förlänga den här debatten, utan jag vill bara påpeka för herr Israelsson att det på s. 4 i betänkandet finns belägg för vad jag sade om den insinuation som herr Takman gör i den reservation han avlämnat.

Fru talman! Herr Wachtmeister i Staffanstorp har frågat mig om jag avser att under hösten lägga fram proposition om vidgad rösträtt för utlandssvenskar så att de nya bestämmelserna kan träda i kraft vid 1976 års riksdagsval. 1965 års valtekniska utredning har i betänkandet Utlandssvenskarnas rösträtt föreslagit en vidgning av kretsen röstberättigade utlandssvenskar. Förslaget remissbehandlas f. n., och remisstiden går ut den I november. Ställning till utredningens förslag kommer att tas när remissbehandlingen har avslutats.

Fru talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret. I de tre senaste riksdagsvalen — 1968, 1970 och 1973 — hade utlandssvenskarna möjlighet att delta, förutsatt att de någon gång under de närmast föregående fem åren varit mantalsskrivna i Sverige. Den grupp som då berördes omfattade ca 15 000 personer. Bortåt 25 96 använde sin rösträtt; 1973 var det närmare bestämt 3414 personer. Det finns emellertid en långt större grupp utlandssvenskar som inte har rösträtt, detta på grund av femårsspärren. Man beräknar att det sammanlagt är 70 000 utlandssvenskar som skulle kunna rösta vid riksdagsvalen, om inte femårsspärren fanns. En utredning, syftande till att slopa femårsspärren, framlade sitt betänkande den 15 januari i år, och under den ordinarie motionstiden väckte de tre borgerliga partierna tre motioner i samma riktning. Man accepterade då att behandlingen av motionerna sköts upp till hösten med tanke på att ärendet skulle kunna remissbehandlas i god tid. Nu skickades ärendet inte ut på remiss förrän sju och en halv månad efter det att utredningen framlagt sitt betänkande, dvs. den 1 september. Det kan tilläggas att utredningen om invandrarnas rösträtt framlade sitt betänkande i mars månad i år. Det ärendet skickades på remiss den 27 mars. Jag skulle vilja få ett svar från justitieministern: Varför var det så bråttom när det gällde invandrarnas rösträtt men inte när det gällde utlandssvenskarnas?
Fru talman! På den frågan har jag inte något annat svar att ge än att det alltid är överväganden i departementet beträffande de utredningsförslag vi får. Det kan vara olika omständigheter — arbetsbelastning och annat — som gör att tidpunkten kan bli förskjuten. Nu kom dessutom sommaren emellan.
Fru talman! Det där var ett utomordentligt svagt argument, herr justitieminister, med tanke på att betänkandet om utlandssvenskarnas rösträtt framlades en och en halv månad före betänkandet om invandrarnas rösträtt.

Riksdagen beslöt nämligen i enlighet med konstitutionsutskottets hemställan.
Fru talman! Den omständigheten att remisstiden här har satts till den I november hindrar i och för sig icke formellt att frågan tas upp på det sätt som herr Wachtmeister i Staffanstorp har uttalat sig för.
Fru talman! Då tackar jag för det svaret och förutsätter alltså att regeringen kommer att framlägga en proposition till höstriksdagen så att utlandssvenskarna vid 1976 års val kan få den rösträtt som borde vara en demokratisk självklarhet.
Fru talman! Herr Strömberg i Botkyrka har frågat mig om jag har uppmärksammat personalsituationen i Huddinge polisdistrikt och om jag i så fall är beredd att föreslå åtgärder. Personalsituationen i Huddinge polisdistrikt är besvärande, och särskilda åtgärder har därför vidtagits. Huddinge polisdistrikt tillfördes 5 nya polismanstjänster år 1972, 25 nya sådana tjänster år 1973 och 13 stycken år 1974. Den 1 juli i år erhöll distriktet ytterligare 12 tjänster. Jämfört med vad andra distrikt fått under motsvarande tid är detta en betydande förstärkning. Polisdistriktet har samtidigt under de senaste åren haft ett relativt sett stort antal vakanser. Under tiden mars 1972 — juli 1975 har emellertid Stockholms län tilldelats 272 extra polismän som har avslutat sin grundutbildning. Av dessa har 44 placerats i Huddinge polisdistrikt. Antalet alterneringstjänstgörande polismän i distriktet uppgick den 30 september 1975 till 34. Efter nästa utbildningsgenomgång avses — enligt vad jag har inhämtat — ytterligare 13 extra polismän tilldelas Huddinge.

Länsstyrelsen har uppgett att den avser att verka för fortsatta förstärkningar även efter årsskiftet 1975/76 om personalläget och arbetssituationen kräver det. Länsstyrelsen anser att det finns välgrundat hopp om ett ljusare personalläge i Huddinge polisdistrikt. Jag avser mot den bakgrunden inte nu att föreslå ytterligare åtgärder.
Fru talman! Jag skall be att få tacka justitieminister Geijer för svaret och den utförliga redovisningen av personalsituationen. Det har ju under senaste tiden i pressen skrivits väldigt mycket om brottsligheten i Huddinge polisdistrikt, ibland under en gemensam rubrik: Brottsplats Huddinge. Nu vill jag inte diskutera denna situation utan främst gå in på en mera principiell diskussion om hur man skall se på situationen i expansionskommunerna. Vi som bor i expansionskommunerna upplever hur myndigheterna ofta agerar stelt och byråkratiskt när man behandlar våra problem. I regel får vi tilldelning av olika resurser, även personella, efter vissa allmänna normer. Av justitieministerns svar framgår att vi fick extraförstärkning av poliser först 1972, när expansionen hade pågått några år. Dessa normer är formade av erfarenhet från en helt annan typ av kommuner. Expansionskommunerna behöver sina resurser under själva den socialt ofta svåra tillväxtperioden. Detta gäller i alldeles särskild grad personella resurser, t.ex. poliser. Om man i dessa områden tidigt kan sätta in kraftiga förebyggande åtgärder — och här har ju polisen en viktig uppgift — tror jag samhället har mycket att vinna. Nu skall villigt erkännas att Huddinge polisdistrikt har fått en generös behandling och många nya tjänster. Men tyvärr är långt ifrån alla tjänster besatta. Enligt uppgift är cirka en tredjedel av tjänsterna vakanta. Visserligen har polisdistriktet dessutom fått förstärkningar både från länet och genom ett stort antal extra polismän, men detta är en tillfällig förbättring och inte en slutgiltig lösning. Det är nog ingen överdrift att säga att alla de som i skolan, inom socialvården eller i folkrörelsernas verksamhet arbetar i de nya stora bostadsområdena är överens om att vi här möter stora och besvärliga problem, som i regel är mycket besvärligare än motsvarande problem i områden med annan struktur. Polisen möter i regel dessa svårigheter när 123 de ställs på sin spets. Här behövs lång rutin och god kännedom om samhällets speciella struktur. Det är därför angeläget att vi i expansionskommunerna får en poliskår som har god lokalkännedom och en fast förankring i kommunerna. Hur skall man då kunna ordna detta? Jag tror att det behövs en långsiktig personalplanering när det gäller polisinsatser i expansionskommunerna. I detta speciella fall vet jag att polischefen redan under den tidiga diskussionen om utbyggnaden av norra Botkyrka tog kontakt med kommunen och diskuterade olika befolkningsalternativ, som förts fram i utredningar, för att siffrorna skulle kunna användas i polischefens argumentation. Jag tror att det hade funnits en möjlighet att tidigare och mera i takt med befolkningstillväxten anpassa polisens resurser till situationen. För framtiden skulle jag önska en utveckling åt det hållet, och jag tackar också för att vi här fått veta att länsstyrelsen skall verka för en fortsatt förstärkning i området.

Fru talman! Herr Sjöholm har under hänvisning till ett citat ur en tidning — enligt vilket jag skulle ha uttalat att en person som gjort sig skyldig till ett brottsligt förfarande med en s.k. enarmad bandit i stället för att straffas bort belönas för en samhällsinsats — frågat om jag vill antingen bekräfta och i så fall något motivera detta uttalande eller också dementera det. Vid en diskussion i samband med en kurs i Eslöv berörde jag ett kommande regeringsförslag till ändringar i brottsbalkens bestämmelser om grov stöld. Med utgångspunkt i detta förslag kom ett fall på tal då en yngling som hade brutit sönder en s.k. enarmad bandit och kommit över 100 enkronor sades ha dömts för grov stöld. Som bekant har en livlig diskussion förts under senare tid om dessa mekaniska ”banditers” påstådda härjningar i spelsugna medborgares plånböcker. Jag tillät mig därför att helt parentetiskt konstatera att det säkerligen fanns många som närmast skulle anse det som en samhällsgagnelig gärning att så att säga bokstavligen sätta en sådan apparat ur spel. Jag är övertygad om att varken kursdeltagare eller närvarande pressmän ens skulle komma på tanken att jag anser att brottsliga åtgärder är ett sätt att komma till rätta med någon form av ”banditer”.
Fru talman! Tack för svaret! Jag tror att justitieministern närmast skall vara mig tacksam för att ha fått detta tillfälle att dementera det här uttalandet i viss mån, för det dementeras litet grand i inledningen. Det är en glidning där, för enligt referatet var det justitieministern själv som stod för uppfattningen att vederbörande var förtjänt av en samhällsbelöning. Nu framställs det så att andra människor skulle tycka det. Men det är kanske oväsentligt. Enligt en tidning lär justitieministern ha sagt att det hela var en skämtsam parentes, men jag tycker inte det är så lyckligt att justitieministern är ute och gästspelar som kåsör i den humoristiska genren. Justitieministerns anlag i den vägen känner jag inte till, men det är väl ändå litet farligt att göra sådana här uttalanden i officiella sammanhang. Det kan ju finnas ungdomar som tar fasta på vad justitieministern säger och menar att det var ju bra att justitieministern tycker att vi gör en samhällsgagnande insats om vi plundrar enarmade banditer. Det kan vara litet äventyrligt, tror jag, att vara alltför hurtfrisk i sina uttalanden. Nu kan man bara hoppas att den här lilla debatten ändå kan medverka till att händelsen inte upprepas. Jag tror också att justitieministern uppriktigt och ärligt måste hålla med om att det kan vara litet farligt att göra sådana uttalanden. Alla människor uppfattar det säkert inte som ett skämt — och uppskattar det inte heller — utan tror att när justitieministern är ute och håller föredrag i officiella sammanhang, så menar han vad han säger och avser inte att vara särskilt skämtsam.
Fru talman! Jag är litet förvånad över att herr Sjöholm har tagit denna sak så seriöst. Det var inte i något officiellt sammanhang jag sade detta, herr Sjöholm. Det var på en partikurs vid vilken några journalister var närvarande. Och som jag sade har jag inte i de referat som har förekommit i andra tidningar sett denna missvisande redogörelse för vad jag uttalade. Jag vidhåller att jag hänvisade till att många människor anser att enarmade banditer borde förstöras, och den uppfattningen vill jag gärna deklarera också här. Jag är helt övertygad om att ingen på kursen, inte ens den journalist som skrev det missvisande referatet, hade den uppfattningen att jag uppmanade någon till brottslig gärning.
Fru talman! Jag tycker inte att justitieministern behöver vara överraskad över att jag har tagit denna sak seriöst. Här läser man i tidningarna — och det var inte så fantastiskt felaktigt skrivet; såsom justitieministern här har refererat det var det ändå ganska snarlikt — att justitieministern uttalat att många människor tycker det är all right om ungdomarna är ute och plundrar enarmade banditer, apparaterna är så impopulära. Och jag tycker då att man skall ta seriöst på vad landets justitieminister uttalar. Här förekommer nu en liten glidning i framställningen, men vad gäller referatet av uttalandet i tidningen Arbetet dementerade inte justitieministern att det var han själv som stod för uppfattningen. Han säger bara att det var en skämtsam parentes. Men jag tycker inte att en justitieminister får vara så skämtsam i sådana här sammanhang.
Fru talman! Herr Hagberg i Borlänge har — under hänvisning till en verksamhet på ett sjukhus i Göteborg som enligt herr Hagberg är av ”den typ som identifieras med säkerhetspolisens agerande” — frågat om det enligt min uppfattning finns anledning att undersöka det inträffade och ta initiativ i syfte att förhindra verksamhet av detta slag. Med anledning av de motstridiga uppgifter som förekommit beträffande förhållandena vid sjukvårdsförvaltningen i Göteborg har jag låtit göra en undersökning av det inträffade. Av denna undersökning framgår följande. Vice ordföranden Leif Andersson i Göteborgs sjukvårdsstyrelse har av en tjänsteman på säkerhetspolisens sektion i Göteborg ombetts att ordna en kontaktman mellan säkerhetspolisen och sjukvårdsförvaltningen. Bakgrunden härtill var bl.a. att säkerhetssektionen under hösten 1974 fått in tillförlitliga uppgifter att personal vid sjukvårdsförvaltningen haft och har kontakt med vissa internationellt verkande terrororganisationer. Vidare hade säkerhetstjänsten säkra uppgifter om att en viss organisation, som enligt sina egna uppgifter är beredd att med våld omstörta samhället, systematiskt organiserade hemliga celler inom sjukvårdsförvaltningen. På Anderssons förslag rekryterade sjukvårdsförvaltningen pol. mag. Jan Lindqvist i syfte att denne skulle bistå säkerhetspolisen med uppgifter. Lindqvist anställdes med huvudsakligen andra uppgifter än säkerhetsuppgifterna från den 1 januari 1975. Lindqvist har försett säkerhetspolisen med uppgifter om tjänstgöringsplats inom sjukvården för vissa personer som redan var föremål för säkerhetspolisens intresse. Uppgifterna om tjänstgöringsplats är naturligtvis inte hemliga. Lindqvist har alltså inte inhämtat några informationer om de anställdas eventuella politiska åsikter. Han har utrustats med namn av säkerhetspolisen, och hans uppdrag har endast inneburit att ange var dessa personer arbetar. I något fall har han lämnat uppgifter om ytterligare ett par personer. Dessa var emellertid redan föremål för säkerhetspolisens intresse. Herr Hagberg har frågat mig om det finns anledning att ta initiativ i syfte att förhindra verksamhet av detta slag. Svaret är självfallet nej. Det är också naturligt att myndigheterna bistår säkerhetspolisen med uppgifter som den behöver för att kunna utföra sina av riksdag och regering fastlagda uppgifter. Detta gäller också kommunala myndigheter. Jag finner således ingen anledning till kritik mot säkerhetspolisen i Göteborg eller mot Andersson eller Lindqvist för att de bistått säkerhetspolisen.

Fru talman! Jag får tacka för svaret. Justitieministern talar om internationella terrorister och om undersökningar av Säpo. Vi har hört det förut. Man kan konstatera att händelserna på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg visar att Säpo:s åsiktsregistrering inte upphört trots försäkringar om det från justitieministern. Det är häpnadsväckande att Säpo och sjukhusförvaltningen samarbetar och, som fackklubbarna säger, kontrollerar arbetare med vänsterradikala åsikter. Man har också anmält sabotagetanken som förevändning för Säpos närvaro. Misstanken om sabotage vid den händelse som åsyftats har redan avvisats i en teknisk rapport. De fackliga organisationerna har reagerat mot denna åsiktsregistering. Den dokumentation som de fackliga organisationerna här har lämnat bevisas genom förre sjukhusintendenten Roland Lindbergs rapport. Justitieministern säger att det här gäller internationella kontakter med terrorister. Man kan då fråga sig om polisen i så fall behöver gå den här vägen. Är det inte en fråga för kriminalpolisen? Det här arbetet i hemlighet, det här skumraskarbetet, innebär att människor registreras eller hamnar i spaningsanteckningar eller dylikt. Det betyder att många människor stoppas i sin karriär, omplaceras eller inte får det jobb som de annars skulle ha fått. Det kan inte vara en riktig metod att använda Säpo till att registrera människor på ett eller annat sätt. Frågan är: Opererar Säpo på arbetsplatser på andra håll i vårt land? I dagens Aftonblad sägs att Säpos agerande är Grönköpingsmässigt. Men frågan inställer sig, om Säpo är lika klumpig överallt. Det är man naturligtvis inte. Justitieministern säger att han inte är beredd att ta något initiativ — han vill inte alls kritisera Säpos verksamhet. Men vore det ändå inte, herr justitieminister, dags att få bort den här debatten genom att tillsätta en parlamentarisk fempartikommission för att utreda dels vad som hänt i Göteborg, dels om liknande saker förekommer på andra arbetsplatser. Det kan inte vara vettigt att den som agerar på platsen, Säpo, också granskar verksamheten och sedan svär sig fri. Det kan de svenska arbetarna såvitt jag kan förstå inte godta.